Herr talman! Jag tackar för det jämförelsevis fylliga svaret — låt vara att det kanske innehöll ting som redan har hunnit bli kända via andra kanaler. Problemet Ustasja är tvåfaldigt. Dess ena hälft ligger inom terrororganisationerna själva, dess andra ligger inom den politiska polisen. Det finns ett samband mellan den roll Ustasja kommit att spela i Sverige och de attityder som varit betecknande för den politiska polisen. Detta är ett gammalt klassiskt problem som har gått igen i Weimarrepubliken lika väl som i Sverige. Delar av statsapparaten, vilka byggt upp sin primära lojalitet mot det politiska etablissemang som rådde före det parlamentariska genombrottet, får automatiskt en misstänksam inställning till liberala och socialistiska rörelser medan de ofta betraktar högerextremismen som principiellt samhällsbevarande. Inom militär och polisiär byråkrati har högerextremismen haft många anhängare. Det har bl.a. tagit sig uttryck i att fyra generalspersoner 1941 undertecknade det beryktade uppropet för föreningen Sverige-Tyskland. Det tog sig uttryck i Munckska kåren och vapenaffärerna. Det tog sig uttryck i att Internationella kriminalpoliskommissionen under många år blev ett Nr 136 Måndagen den redskap i den tyska säkerhetstjänstens händer. Det föranledde regeringen 11 december 1972 att göra en särskild utredning om högerextremismen inom polisen där den 700-sidiga specialbilagan ännu efter 30 år är omöjlig att få tillgång till även för en riksdagsledamot. Det tog sig det uttrycket både i Sverige och i Tyskland att när faran hotade enbart från höger inriktades det officiella trycket i huvudsak åt vänster. Det var fascisterna som konspirerade mot demokratin, det var kommunister och socialdemokrater som hamnade i interneringsläger. Upprinnelsen till Ustasjaproblemet ligger i dessa attityder. Efter andra världskriget kom det kalla kriget. Då kom rädslan från etablissemanget för sociala omvälvningar i Europa och Tredje världen. Med det kalla kriget följde CIA:s internationella intrigverksamhet. I världskrigets spår följde folkomflyttningar och flyktingströmmar. De krossade fascistorganisationerna återuppbyggdes i Västeuropa, i USA, i Argentina och i Australien. Ungerska pilkorsare och Horthymän, rumänska järngardister, lettiska SS-män, sudettyska Henleinanhängare, kroatiska Ustasjamän och serbiska cetniks — alla strömmade de till västländerna och till Sverige i en omfattning som nu i efterhand ter sig helt häpnadsväckande. I det kalla krigets atmosfär fick de ett sken av respektabilitet. Alla antikommunister var välkomna, och det frågades inte efter motiven för antikommunismen. I detta drivhus frodades Ustasjagrupperna, de bulgariska terroristerna och Daugavas Vanagi från Lettland. Över hur många av dess medlemmar flödade nåden i form av svenska medborgarskap och vapenlicenser? Därför är många Ustasjamän i dag svenska medborgare. Därför är SS-Standartenfährer Karlis Lobe från Lettland i dag välbeställd svensk. Medan varje FNL-demonstration förut uppkallade stora polisuppbåd och inskickande av agenter i Vietnamrörelsen har Ustasja i lugn och ro byggt upp sin verksamhet. I tidigare uttalanden har talesmän för polisen inför pressen förklarat, att de betraktar tvisterna mellan terroristerna och de lojala jugoslaverna som interna bråk, i vilka polisen står politiskt neutral. Denna attityd ter sig helt grotesk efter vad som nu förekommit. Laglydiga immigranter har likställts med organiserade gangsters och mördare, därför att polisen gubevars inte skall lägga sig i politiken, dvs. i Ustasjas politik. Ur denna slappa kontroll och ur dessa politiska attityder härrör Ustasjaproblemet i Sverige. När jag frågade om justitieministern bedömde de förebyggande åtgärderna före flygkapningen som tillfredsställande var det i någon mån för att få detta problem belyst. Statsrådet förbigår denna sida av saken. Han redogör för åtgärderna före kapningen men uttalar sig inte såvitt jag kan se om huruvida han anser dem tillräckliga. Jag vill fråga öppet: Är det inte så att svenska myndigheter, regeringen inräknad, under lång tid inte har insett vidden av Ustasjarörelsens verksamhet och inte heller dess karaktär och dess grad av hänsynslöshet? Är det inte egentligen just bl.a. detta som har givit grupperna deras spelrum och djärvhet? Och är det inte så att faran från höger på många håll inom förvaltningen har fördunklats av den lätt paranoida rädslan för en vänsterfara? Är det inte förbluffande att en Ustasjaman framträdde i TV vid tiden för konsulatkuppen i Göteborg och förklarade att det inte existerade någon kroatisk terrorism utan att de kroatiska separatisterna var en laglig och demokratisk rörelse? Är det inte förbluffande att just denne man var ambassadörmördaren Rebrina? Är det inte förbluffande att man hade så dålig kännedom om en person som uppträdde så öppet? För det var väl inte så att man kände honom och ändå lät honom agera? Och hur har det varit med de konkreta åtgärderna? På senvåren 1972 spred Ustasja hotelser mot flyglinjer på Jugoslavien. I början av september hotade man vissa linjer på Kastrup. Detta föranledde kontroll och visitering i Sverige på de hotade linjerna. Men hela tiden lämnades inrikeslinjerna veterligen åsido. Var det inte skäl att misstänka att bevakningen av utrikeslinjerna, som ju kungjordes offentligt, skulle stimulera till aktioner mot den oskyddade inrikestrafiken? Jag tror att varje lekman omedelbart skulle gjort sig den tanken. Och Ustasja gjorde sig uppenbarligen den tanken. Varför rann inte samma idé upp hos säkerhetstjänsten, som ju i alla fall skall vara yrkesmän på området? Kapningsdramat blev en hälsosam påminnelse för myndigheter och allmänhet. Det måste också erkännas att interpellationssvaret redovisar många åtgärder som är effektiva och välmotiverade, om också beklagligtvis senkomna. Men ändå finns, mot bakgrund av vad jag här nämnt, skäl för viktiga kritiska anmärkningar. Justitieministern intervjuades efter kapningen i massmedia. Hans deklarationer gick ut på att tyngdpunkten i säkerhetsarbetet borde flyttas över till att i första hand gälla Ustasja. Det var en välmotiverad deklaration. Ur säkerhetssynpunkt måste det vara klart bättre och en mera rationell användning av statliga resurser att verkligen låta dem syssla med sådana personer som är beredda att begå de handlingar till vilka Ustasjagruppen gjort sig skyldig, än att låta dem på ett meningslöst sätt fotografera en mängd ungdomar som utanför systembolag och Domusvaruhus säljer Proletären eller någon annan tidning av samma art. Men chefen för den politiska polisen talade dagen efter justitieministerns deklaration om skärpta åtgärder mot vad han tolkade som alla slag av grupper med vad han ansåg vara terroristisk anknytning. Han förbigick helt det specifika Ustasjaproblemet. I min interpellation frågade jag om justitieministerns och SÄPO-chefens uttalanden uttryckte samma syn. Sedan jag läst interpellationssvaret tycks mig frågan än mer berättigad. När den politiska temperaturen stiger på grund av högerextremismen, så tas detta ofta till intäkt för att skärpa attityden också mot vänster. När Ustasja begår mord och kupper, då börjar plötsligt politiker och byråkrater tala om vänsterextremismens faror. Av denna klassiska teknik saknas inte helt spår i svaret. Ustasja har slagit till, och min fråga gäller Ustasja — likväl bemödar sig statsrådet, liksom regeringen i sitt brev till rikspolisstyrelsen, om att understryka existensen av andra organisationer, som är säkerhetsrisker, och nämner faktiskt dessa före de kroatiska. Den av herr Lidbom omtalade kommissionsrapporten slår fast att ”åtskilliga våldsdåd med politisk bakgrund utförts av kroatiska separatister”. Det är verkligen att uttrycka sanningen på ett milt sätt. Det finns veterligen tre grupper i Sverige, som utfört väpnade våldsdåd som led i sin organiserade verksamhet. Det är Ustasjagrupperna, de bulgariska högerextremisterna — som dock hittills bara dödat varandra inbördes — och de som står bakom brevbomberna mot palestinier, de sistnämnda med säkerhet högergrupper. Av dessa svarar Ustasja inte för ”åtskilliga” våldsdåd, utan för den kvantitativt och kvalitativt dominerande delen. Det är alltså från höger faran hotar. Det är Ustasja som är dagens huvudfiende. Varför då denna strävan att dra in andra grupper? Jag frågar direkt: Skall åtgärderna mot Ustasja maskera en strängare attityd mot vänstergrupper över huvud som är verksamma bland invandrare? Kan Ustasja bli förevändningen för ett syfte som riktar sig åt annat håll? Jag frå därför att frånsett justitieministerns uttalande efter flygkapningen finns i de officiella uttalandena en klar tendens att parallellställa Ustasja med organisationer som aldrig begått terrorhandlingar eller aldrig på detta sätt varit aktiva i Sverige. Vad finns det då för motiv för en sådan parallellställning? Varför envisas man med att jämföra en kriminell terrorrörelse som Ustasja med organisationer som veterligen aldrig kunnat bindas vid någon straffbar handling eller förberedelse därför inom säkerhetsområdet? Låt mig, herr talman, kort kommentera den svenska organisation som i regeringsdirektiven, om också på en något annan nivå, parallellställs med Ustasja. Det rör sig som alla vet om det s.k. kfmi. Kfml har kommit att spela en mycket stor roll i den säkerhetspolitiska debatten. Och det finns en förklaring till detta. Den förklaringen är inte att kfml som det på skulle utgöra något reellt säkerhetsproblem för det etablerade samhället. Var och en som känner till kfml och dess arbete vet att organisationens styrka, dess metoder, dess närmast naivt exhibitionistiska sätt att framträda är ytterst otypiskt för en terrororganisation eller en konspiratorisk organisation. Ustasja framträder som bekant på helt annat sätt. Kfmi gör sig själv till ett lätt byte för administrativa motåtgärder från etablissemanget. Kfml utgör ingen fara och har aldrig kunnat bindas vid händelser eller handlingar som utgjort säkerhetsrisker i ordets allvarligare mening. Däremot finns det en annan sida hos kfmi. Det är dess roll som en grupp av provokatörer, som driver fram aktioner, vilka leder till bakslag för de däri engagerade, som t.ex. vid Arendalsvarvet. Denna provokatörsroll är intressant. Just den ger säkerhetsorganen den legitimation de behöver för att kunna ingripa mot den verkliga vänsteroppositionen i samhället. Man anar ett samband mellan denna kfml:s roll och det faktum att kfml öppet förklarat vänsterpartiet kommunisterna som sin närmaste taktiska huvudfiende. Jag skulle vilja fråga: Kommer de skärpta åtgärder som nu signalerats mot Ustasjagrupperna att utsträckas också till grupper, vilka icke bevisats Vara terroristiska eller på svensk botten ha utfört eller planerat terroraktioner? Slutligen vill jag också i rent upplysningssyfte be statsrådet Lidbom nämna, vilka kroatiska grupper som enligt statsmakternas bedömning för närvarande är verksamma på svensk botten. Det finns veterligen sju internationella grupper som spelar rollen av den gamla kroatiska fasciströrelsens arvtagare. Det vore intressant att höra hur pass kartlagd den svenska marknaden är när det gäller Ustasjaaktivitet.

Herr talman! Det var rätt mycket att svara på. Låt mig börja med att påminna om vissa grundläggande fakta för att vi skall få ett riktigt perspektiv på de frågor vi diskuterar här i dag Det finns, såvitt jag vet, inte något land som inte håller sig med en säkerhetspolis. Däremot tror jag inte det finns så värst många länder där säkerhetspolisens verksamhet står under så betryggande demokratisk och rättslig kontroll som i Sverige. För den demokratiska kontrollen svarar inte bara regering och riksdag utan också rikspolisstyrelsens parlamentariska ledamöter. De har regelbundet tillfälle att diskutera och delta i viktigare beslut som rör säkerhetspolisens verksamhet.

De är i och för sig enligt min bekantskap med säkerhetspolisen duktigt och lojalt folk, som utför ett bra arbete i samhällets tjänst Däremot vill jag starkt understryka att deras verksamhet är till sin natur sådan att kontrollåtgärder är väldigt viktiga. Varför? Jo, därför att säkerhetspolisen inte kan som kollegerna i kriminalpolisen koncentrera sig på att försöka spåra förövarna av redan upptäckta och anmälda brott. För att kunna uppdaga eventuella brott mot rikets säkerhet måste man bedriva en aktiv spaningsverksamhet, och den lämnar ofrånkomligen utrymme för vederbörande tjänstemäns egna initiativ och för deras bedömningar. Mycket av vad säkerhetspolisen sysslar med måste enligt sakens natur hemlighållas. Jag tror att inte minst för säkerhetspolisens egna tjänstemän måste den här nödtvungna sekretessen ofta vara besvärande. Hemlig polisverksamhet är ett begrepp som hos många människor väcker mycket obehagliga associationer.

Tyvärr är det en ganska hopplös uppgift att försöka formulera sådana regler. Men så mycket har vi i alla fall kunnat göra att vi i en författning har slagit fast principen att ingen bör bli föremål för uppmärksamhet från säkerhetspolisens sida enbart på grund av sina politiska åsikter. I övrigt har vi fått inrikta oss på att se till att den demokratiska kontrollen via regering och riksdag och parlamentariska ledamöter och den rättsliga kontrollen via JK och JO fungerar tillfredsställande. Det är nu tre år sedan vi i den s.k. personalkontrollkungörelsen förde in regeln att ingen människa får antecknas i säkerhetspolisens register bara av det skälet att han genom tillhörighet till organisation eller på något annat sätt har givit uttryck för en politisk uppfattning. Sedan dess har, som jag sade i interpellationssvaret, mer än hälften av det antal poster, som fanns i registret när den nya regeln trädde i kraft, gallrats bort och förstörts. De kompletterande föreskrifter som meddelades den 22 september i år kommer naturligtvis att få till följd att registrets omfattning ytterligare minskas. Efter dessa inledande anmärkningar går jag över till att kommentera de olika interpellanternas inlägg, och jag börjar med herr Hagberg. Han har en viss prioritet, eftersom hans interpellation framställdes i januari månad. Herr Hagberg är inte nöjd med personalkontrollkungörelsen utan säger i sin interpellation att bestämmelserna fortfarande inte utesluter åsiktsregistrering, eftersom det enda som förbjuds i kungörelsen är att någon antecknas i SÄPO: register enbart på den grund att han har en viss politisk uppfattning.

Men det är därför att det förekommit något som primärt lett in misstankarna på honom. Dessutom finns det vissa här i landet verksamma utländska organisationer, som utgör ett så påtagligt hot mot ordning och säkerhet att redan medlemskap i en sådan organisation kan äl nog för att vederbörande skall registreras och övervakas av säkerhetspolisen. Som herr Hagberg förstår syftar jag på Ustasja och på en del andra grupper, som har legat bakom flygplanskapningar, brevbombsattentat och andra liknande grova våldsbrott i vårt land och i andra länder. Om herr Hagberg frågar efter motiven för vår ståndpunkt att vilja registrera personer som antingen har misstankarna riktade på sig eller tillhör organisationer som är akut farliga för oss, skulle jag vilja hänvisa herr Hagberg till herr Svensson i Malmö. Det kan möjligen vara lättare för herr Hagberg att låta sig övertygas av en av sina kommunistiska partikamrater än av mig.

Om man lyssnar till herr Hagberg eller herr Svensson i Malmö, finner man att ni är fruktansvärt rädda för att uppmärksamheten skall styras åt något annat håll än mot högerhållet. För min del finner jag det självklart att det i ett rättssamhälle är så att säga hotet mot samhället varifrån det än kommer — som vi har anledning att försöka förebygga och bekämpa. Jag skall inte gå in på herr Hagbergs olika fall — de är litet gamla nu, men det är ju inte herr Hagbergs fel. JO har utrett en del, och annat går ju att föra vidare till JO, om herr Hagberg har lust att göra det. Dess bättre har vi en sådan kontroll, att rättvisa kan skipas, om i något fall misstag skulle ha begåtts. Jag skall i stället gå över till fru Kristensson. Fortfarande håller jag mig då till det så omdebatterade registret, som också står i centrum för hennes uppmärksamhet. Också hon är rädd för den registrering som görs av säkerhetspolisen, men hon är rädd från en helt annan utgångspunkt än herr Hagberg. Hon fruktar att vi håller på att skrota ner säkerhetspolisregistret och därmed raserar underlaget för personalkontrollen. För att litet väga och värdera fru Kristenssons rädsla skulle jag för min del behöva veta litet mera om hur fru Kristensson själv vill ha den här registreringsverksamheten.

Men är detta fru Kristenssons föreställning om hur säkerhetsregistret skall vara upplagt och dimensionerat, vill jag bara säga att det skulle förutsätta en gigantisk förstärkning av säkerhetspolisens resurser och en kontroll av människorna i en omfattning som jag är alldeles övertygad om att riksdagen skulle betacka sig för. Detta både av principiella skäl — som siktsfrihet och personlig integritet — och av erhetssynpunkt i förhållande till arbetsin naturligtvis har att göra med å praktiska skäl. Utbytet ur s satsen skulle, det kan jag försäkra, bli utomordentligt magert. Om vi skall fortsätta att debattera den här saken kanske det är bäst att fru Kristensson också startar med att delge mig sina utgångspunkter och sina premisser. Menar fru Kristensson verkligen att vi borde utöka säkerhetspolisen med så mycket personal att vi kan bevaka allsköns revolutionära möten och göra en tämligen fullständig kartläggning av alla ungdomar och andra, av folk som säljer ”Proletären” och ”Gnistan”, som delar ut flygblad och klistrar upp affischer med revolutionära upprop? Om fru Kristensson händelsevis skulle vara benägen att svara ja på den frågan, vill jag genast komplettera med ett par frågor av litet kommenterande karaktär: Vore det inte att se spöken på ljusa dagen, om vi utgick ifrån att flertalet av dem som är verksamma för olika revolutionära organisationer också är säkerhetsrisker? Vore det inte att visa dessa revolutionsromantiker, vare sig de säljer ”Proletären” och ”Gnistan” eller något annat, litet för stor ära att ta dem alla på blodigt allvar? Fru Kristensson är förvånad över att regeringen kommer med nya föreskrifter till säkerhetspolisen och att vi gör detta så kort efter det att JO har gjort sin utredning och förklarat att det inte fanns någonting att anmärka på. Förlåt mig, fru Kristensson; jag är nog själv litet förvånad över detta sätt att turnera frågan! JO:s uppgift är ju att övervaka offentliga tjänstemän och se till att de tolkar och tillämpar författningar på det sätt de skall göra. JO har undersökt säkerhetspolisen och konstaterat att inget fel begåtts inom rikspolisstyrelsen eller vid dess säkerhetsavdelning. Det är bra. Men JO kan ju inte befria regeringen från ansvaret att självständigt bedöma hur registreringsverksamheten bör gå till, vilka principer den bör följa och hur omfattande den bör vara. Det är självklart, att det ankommer på regeringen att vid behov ändra eller komplettera den personalkontrollkungörelse som ligger till grund för registreringen vid säkerhetspolisen. Sedan frågar fru Kristensson: Vad fanns det för skäl att vidta ändringar och vad innebär de ändringar vi har gjort? Hur skall man tolka den ena eller den andra passusen i brevet till rikspolisstyrelsen? Det är inte så märkvärdigt att vi skrev detta brev den 22 september och då ändrade bestämmelserna. Redan innan JO börjat syssla med denna sak med anledning av tidningarsartiklar och anmälda fall hade vi kontinuerligt haft uppmärksamheten på saken. Vi hade följt tillämpningen av 1969 års ändringar, då man införde det principiella förbudet mot åsiktsregistrering och sett hur det fungerade i praktiken. Vi fann att vi här borde förbereda vissa kompletterande föreskrifter och ge närmare anvisningar så att allt skulle fungera bättre och smidigare. Vi redovisade helt naturligt inte slutresultatet så länge JO-utredningen pågick — han kunde kanske komma med något uppslag eller en idé eller med någon belysande synpunkt som vi borde avvakta. När JO var klar, kunde vi fortsätta och slutjustera vad som ändå hade pågått redan innan JO De nya föreskrifter som utfärdades den 22 september är alltså resultatet av de erfarenheter som vi samlat av personalkontrollkungörelsen i dess lydelse från 1969. Det är det ena. Men föreskrifterna är naturligtvis också ett uttryck för att vi tar hänsyn till förändringar som inträtt i den politiska bilden med den tilltagande internationella terrorismen, vars våg slagit in även över vårt lands gränser. Vi har då sagt oss två ting: Vi har för det första organisationer av typen internationell terrorism, organisationer som man kan frukta verkligen kommer att använda våld i landet, organisationer som redan i praktisk handling har visat att de är beredda att använda våld långt bortom gränserna för det land där konflikten har sitt ursprung. De är så akut farliga, att vi måste hålla rätt på medlemmar i och sympatisörer till Nr 136 Måndagen den man vill, men dessa människor skall få antecknas i säkerhetspolisens 11 december 1972 Tegister. Sedan har vi den andra gruppen, den som så att säga är verksam på sådana organisationer. Man må kalla det för åsiktsregistrering eller vad hemmaplan, de extremister som har revolutionen på sitt program men i övrigt verkar inom vår miljö och med våra politiska problem. Det är med andra ord våra egna inhemska revolutionsorganisationer. Ja, i fråga om dem står förbudet mot åsiktsregistrering fast. Vi fullföljer 1969 års linje. När man utfärdat ett förbud mot åsiktsregistrering, ligger svårigheten inte i att veta vilket faktum som är otillräckligt för att registrera någon — en handling som bara ger uttryck för politisk åsikt skall inte få föranleda registrering — utan svårigheten ligger i att veta hur mycket mer som fordras för att inregistrera någon. Vederbörande skall, som vi också sagt i brevet, ha vidtagit någon åtgärd som motiverar en registrering och ett bedömande av honom som säkerhetsrisk. Jag har inte påstått att vidtagande av åtgärd är något i sig klart. Det är givet att jag av flera skäl inte kan ge någon detaljredovisning för hur mycket som fordras utöver det att vederbörande tillhör en organisation med revolutionen på sitt program för att en registrering skall få komma i fråga. Vi håller på med detta. Rikspolisstyrelsen har skaffat fram underlag för de kompletterande anvisningar som vi förutsatte i brevet av den 22 september, och jag skall återkomma till det. När redovisningen är klar får vi ta vår slutliga ståndpunkt. Jag har redan gett svaret att det inte är någon tvekan om att de nya föreskrifterna totalt sett innebär en nedbantning av säkerhetsregistret. Då inställer sig nästa fråga från fru Kristensson: Är inte det oroväckande, och kommer inte det att försämra säkerhetstjänstens möjligheter att bedriva en effektiv spaningsverksamhet? Ja, det beror på vad man har för grundföres ällning. Vi tror inte på någon nytta av ett register där allsköns sympatisörer till de organisationer som har revolutionen på sitt program finns registrerade, vare sig det är Nysvenska rörelsen, Nordiska rikspartiet, Clarté eller Anarkistfederationen. Vi tror inte effektiviteten minskar om man begränsar SÄPO:s uppgifter så hårt man kan och inriktar dem på att registrera personer som utgör en säkerhetsrisk i någon rimligt kvalificerad mening.

Det är klart att herr Svensson har rätt när han i sin interpellation säger, att det måste till en mängd rätt exceptionella åtgärder för att förebygga nya flygplanskapningar, ambassadörsmord och andra liknande våldsdåd. Han har också rätt när han säger att det är fråga om åtskilligt annat och mer än bara en utvidgning av säkerhetspolisens registrerande och övervakande verksamhet. Men tyvärr, herr Svensson, är det fel när ni gör gällande att det inte finns några andra grupper än Ustasja-rörelsen som behöver kontrolleras. Varför det? Jo, för det första är den inte alldeles ensam om att ha utfört våldsdåd här i landet; men det är inte det avgörande. Det finns för det andra ett antal grupper som så att säga har lagt upp en verksamhet som klart visar att de är beredda att använda våld på tredje lands område och mot utanförstående lands medborgare som ett systematiskt medel i sin politiska kamp. Jag behöver inte nämna mer än namnet Svarta september för att ni skall förstå att även en sådan grupp i den mån den förekommer i Sverige skulle behöva bli föremål för speciella åtgärder — i första hand att utestänga den härifrån, i andra hand att försöka få bort den härifrån och i tredje hand en mycket sträng kontroll av den för att skydda oss från exempelvis det som hände i Mänchen och på andra håll. Det är sådana grupper vi måste vända oss över. Om man forskar i historien går det säkert att finna, om inte så mycket i vårt land så i andra länder, exempel på en säkerhetspolis som har agerat utifrån konservativa och demokratiska värderingar. Men herr Svensson skall inte slå över till motsatsen och efterlysa en säkerhetspolis som är försedd med skygglappar och icke får snegla åt annat än vad han kallar för högerextremister. Vad vi måste vända oss emot — därför att emot, men vi får inte slå skyldighet att skydda befolkningen i vårt land — är våldet som sådant, det grova våldet vare sig det har sitt ursprung i nationella motsättningar i Jugoslavien, i Mellersta Östern-konflikten, i spänningarna i Eritrea eller Turkiet eller i någon annan internationell konflikt. I det förslag som vi i fredags lade fram i kommissionen för förebyggande av politiska våldsdåd har vi försökt begränsa de restriktiva åtgärderna, därför att till skillnad från herr Svensson känner vi ett stort motstånd mot att ta till den här typen av metoder. Vi har försökt begränsa dem så att de bara skulle träffa det ringa antal personer med främmande nationalitet som på ganska goda grunder kan antas tillhöra eller verka för sådana politiska organisationer eller grupper som vi befarar skall tillgripa våldshot eller tvång som medel i sin verksamhet i vårt land. Och så har vi gjort vårt yttersta för att i hela det här nya systemet föra in så mycket som möjligt av demokratisk kontroll och insyn. Till sist, herr talman, vill jag säga ytterligare något i anslutning till herr Svenssons interpellation. I Jörn Svenssons livfulla skildring av hur man skall komma åt Ustasjagrupperna — jag läste upp en del av den skildringen förut — fattas någonting som är rätt väsentligt. Det fattas en sund tvekan inför metoder som i princip är främmande för vårt samhälle och som vi helst inte skulle vilja använda oss av. Vår uppgift i kommissionen om den internationella terrorismen var att visa på vägar att begränsa riskerna för fortsatt våld med politisk bakgrund. Men jag tror jag vågar säga att vi alla starkt upplevde det dilemma som en demokrati står inför när denna demokrati måste försvara sig mot presumtiva våldsverkare genom att för deras del inskränka på frioch rättigheter som vi gärna vill betrakta som både allmängiltiga och oeftergivliga. Vår tröst i kommissionen är att vi tycker oss ha kommit fram till förslag som innebär att vi med minsta möjliga avsteg från gamla Svenska rättstraditioner ändå trots allt avsevärt minskar riskerna för att Sverige skall bli en tillflykt för människor som tillhör utländska terroristorganisationer av olika slag.

Herr talman! Vad som är viktigt i detta sammanhang är inte någon rädsla för att säkerhetstjänsten skulle styras åt annat håll än åt höger, för åt helt annat håll har den ju i regel styrt sig själv. Vad vi är rädda för är att huvudfienden i det här fallet, nämligen Ustasja, skall såsom har varit fallet under åtskilliga år i stort sett lämnas åsido eller prioriteras betydligt lägre än de organisationer som dock aldrig — vad man än må säga — använt några metoder av den typ som Ustasja har visat sig kunna använda.

Den officiella omprioritering av säkerhetstjänstens resurser som regeringen vill åstadkomma och som statsrådet Lidbom har redogjort för i dag är ju egentligen ett erkännande av att en felprioritering tidigare har ägt rum. Sedan vet jag mycket väl att det inte enbart är Ustasja som sysslar med terrorverksamhet. Det har jag inte påstått heller. Statsrådet Lidbom skall inte förvränga mitt påstående. Vad jag har påstått är att Ustasja i dag är huvudfienden och det är mot de organisationer som räknas till den gruppen som huvuduppmärksamheten nu måste inriktas.

Det är det frågan gäller. Sedan vet vi mycket väl vad vi talar om. Det är inte det att vi kommunister inte skulle känna motvilja mot säkerhetstjänstens metoder och de metoder i övrigt som kommer till användning i sådana här sammanhang. Vi har tidigare ganska tydligt givit uttryck för en sådan motvilja. Det är i stället uppenbarligen när det gäller Ustasja inte fråga om åsiktsregistrering eller åsiktskontroll i den bemärkelse som det är när det gäller personalkontroll, t.ex. inom den svenska statsapparaten, något som vi har klagat på, utan om en kontroll av den rörelsen och de aktioner som företas av en grupp, som är huvudsakligen kriminell och icke politisk. Gentemot den måste naturligtvis en statsmakt kunna inskrida.

Herr talman! I ett avseende tycker herr statsrådet och jag lika, nämligen att målsättningen för säkerhetspolisens verksamhet skall vara att man skall kunna avvärja hot mot samhället från vilket håll det än kommer. Jag vill gärna slå fast att detta absolut är utgångspunkten när man skall bedöma säkerhetspolisens arbete. Sedan frågade statsrådet älskvärt nog hur jag vill ha det. Ja, jag anser att den ändring som gjordes var helt obefogad. Jag tror nämligen — naturligtvis utan att ha tillgång till det hemliga materialet — att verksamheten som den bedrivits tidigare har varit helt tillfredsställande ur alla synpunkter. Det visar sig ju inte minst av JO:s utredning och vad justitieombudsmannen Thyresson själv yttrade. I detta sammanhang kanske jag skall säga att jag inte har annan uppfattning än att regeringen själv skall ha avgörandet i sin hand i frågan om det skall göras ändringar eller inte. Jag har inte menat att detta i och för sig är beroende av vad JO uttalat. Ett skäl för att man skall tro att den hittillsvarande verksamheten har varit bra är väl ändå att justitieombudsmannen kom fram till denna slutsats. Jag är vidare mycket förvånad över det som statsrådet sade om skyddsklassplaceringarna. Jag har levt i den tron att antalet skyddsklassplacerade tjänster var mycket litet i vårt land. Dessutom har jag haft den uppfattningen att myndigheterna har skyldighet att beträffande sådana tjänster införskaffa upplysningar genom personalkontrollregistret. Det är inte alls så att alla tjänster skulle vara skyddsklassplacerade och att ett sådant förfarande skulle bli en gigantisk arbetsuppgift. Jag undrar alltså om inte statsrådet fått detta om bakfoten. Nu har vi emellertid genom statsrådets senaste inlägg fått något slags besked om vad regeringen hade för avsikt med sin ändring, och jag måste tyvärr tolka herr statsrådets besked så att förslaget innebär en inskränk ning — om den är väsentlig eller inte har vi inte fått reda på — av de tidigare möjligheterna till registrering av våra inhemska extremistgrupper. Det tycker jag är ett utomordentligt allvarligt besked. Det finns ingenting i utvecklingen i vårt samhälle som tyder på att vi i dag skulle kunna agera med mindre vaksamhet än tidigare när det gäller dessa grupper — tvärtom. Jag vet inte om herr statsrådet har tagit del av kfml:s stadgar. Där uttalas klart att medlemmarna skall organisera och leda arbetarklassens kamp för att störta det kapitalistiska utsugarväldet osv. Det kan endast ske i en väpnad revolution, som rycker makten från bourgeoisin, krossar dess statsapparat och upprättar proletariatets diktatur. Det är klart att det finns unga romantiker som går in i dessa rörelser, men jag menar att en person som en tid varit medlem i en sådan organisation får tas något mera på allvar. Jag skulle vilja sluta med att fråga herr statsrådet: Om en person som har varit aktiv medlem i kfml söker en skyddsklassplacerad tjänst t.ex. inom försvaret, är han då en säkerhetsrisk eller kan man utan betänkligheter anställa vederbörande på tjänsten?
Herr talman! Statsrådet Lidbom försöker uppamma något slags motsättning mellan herr Svensson i Malmö och mig. Men det är väl ganska klart att en åsiktsregistrering betyder en registrering av rena åsikter. Som herr Svensson förut sade är det vad gäller Ustasja fråga om rent kriminella handlingar, som inte på något sätt är jämförbara i detta sammanhang. Det föreligger alltså inte någon motsättning mellan oss om att åsiktsregistreringen måste avskaffas. Men statsrådet undviker hela tiden den frågeställning som jag tagit upp i min interpellation och även i min kommentar till hans svar, nämligen om regeringen är beredd till en allsidig kontroll i detta sammanhang. Det kan väl inte vara en allsidig kontroll när bara fyra av de fem partierna här i riksdagen är med i denna kontroll. Eller är det femte partiet inte godkänt för att kontrollera det här registret? Det är en mycket väsentlig fråga. JO säger att medlemmar av vårt parti inte längre registreras, men vi duger tydligen inte att vara med och kontrollera att bestämmelserna efterföljs. Vi har riktat kritik mot åsiktsregistreringen i många år, och naturligtvis skulle det freda regeringens samvete mycket, om vi kunde vara med och kontrollera att denna registrering inte längre förekommer. Efterlevnaden av direktiven tycker jag är en mycket viktig sak. Efter vad jag kan utläsa av JO:s utredning förekommer det att polisen söker upp medlemmar av Konservativ ungdom och frågar vilka som tillhör FNL-grupperna. Det tycker jag ger en klar anvisning om hur polisens verksamhet går till. Kommer de direktiv som säkerhetspolisen nu har fått att följas, när polisens arbete har den inriktningen? Jag tillåter mig fortfarande att betvivla detta.

Herr talman! Jag skall göra några kommentarer till den hittills förda debatten och kanske tillfoga ett par egna synpunkter. Låt mig emellertid först säga att det i varje fall på mig gör ett egendomligt och närmast parodiskt intryck att finna företrädare för vänsterpartiet kommunisterna i något slags roller som särskilt aktiva demokratins väktare. Om de verkligen vill vara det, borde de nog söka sig ett annat politiskt sällskap. Bockar passar inte bra som trädgårdsmästare — det är en gammal sanning, och den står sig även här. Därmed nog om detta. Det som har föranlett mig att göra ett inlägg i debatten är främst att fru Kristensson enligt min mening med all rätt — pekat på en klar motsättning mellan två olika typer av regeringsåtgärder inom säkerhetsområdet. Den första typen gäller den särskilda lagstiftningen mot det jag vill gärna också understryka detta — i förhållande till hela antalet invandrare ringa antal utlänningar som kan befaras förbereda på ett eller annat sätt politiskt grundade våldsbrott i Sverige. Den kommission som föreslagit den lagstiftningen har herr Lidbom lett på ett effektivt och förtjänstfullt sätt. Jag hoppas att detta omdöme från min sida inte av honom upplevs som någon belastning. Vi har därmed försökt lägga ut ett skyddsnät mot sådana brott, och vi har försökt konstruera det så att det innebär, som herr Lidbom också har betonat, en rimlig avvägning mellan demokratins säkerhetsintressen å ena sidan och individens äkerhetsintressen å den andra. Men jag har bedömt det så att det säkerligen är nödvändigt, som läget i fråga om den internationella brottsligheten av det här slaget har utvecklats, att försöka lägga ut ett sådant nät. Den andra typen av regeringsinitiativ, som jag tycker grumlar till bilden, gäller svenska medborgare. De initiativen har gått, såvitt jag förstår, i en motsatt riktning. Jag syftar då liksom fru Kristensson på ändringarna i personalkontrollkungörelsen.

Det var nästan omöjligt att fatta herr Lidbom på något annat sätt. Vad i all världens dar kan för det första vara — jag tycker den frågan är mycket berättigad — de bakomliggande motiven för det? Även om det är ett resonemang i efterhand vill jag fråga: Varför skulle inte, för det andra, den parlamentariska kommissionen när den nu tillsattes kunna syssla även med detta så att säga interna problem och inte endast med vad jag nu för korthetens skull kallar det yttre problemet? Det var väl inte nödvändigt för regeringen att skynda sig att komma före kommissionen i det avseendet! Jag tror att det skulle ha lett till undanröjande av en del missförstånd som kan dröja sig kvar om man hade behandlat även den frågan. Jag tycker att de här spörsmålen är berättigade mot bakgrunden av det förlopp vi bevittnat inom de politiska meningsriktningar i Sverige som antingen måste sägas ha obefintlig, en kvarts, en halv eller tre fjärdedels demokratisk pålitlighet. Den utvecklingen har varit ganska talande, och den inskränker sig inte till de rena extremistorganisationerna, om jag nu kallar dem så.

Jag tycker inte man skall dra sig för att här även nämna det kommunistiska partiet. Det ändrade visserligen sitt namn i slutet på 1960-talet — det var väl då — till vänsterpartiet kommunisterna för att därmed såvitt jag förstår söka markera en ökad demokratisk pålitlighet, men redan strax efter det tillfället svävade faktiskt herr Hermansson en del på målet när det gällde om den slutliga politiska kampen skulle kunna ske utan användande av våldsmedel. Och i år har det här svävandet på målet tilltagit i "samband med diskussionen kring å noterats inte minst i fackför vpk:s nya partiprogram. Det har oc eningsorgan och i socialdemokratisk press. När det gäller kfml och kfml känner vi väl till att de utsöndringarna inom den kommunistiska föreställningsvärlden markerar ytterligare steg under senare år på vägen mot en alltmer uppenbar bekännelse till att i våldsmetoder se ett hjälpmedel att slå sönder det demokratiska samhällsskicket. De är små, och kan som sådana betraktas som relativt oväsentliga, men i en skärpt situation, där Sverige är utsatt för hot, kan det väl antas att de kommer att agera med en tilltagande användning av våldsmedel och inte bara tala om dem. Det kan på goda grunder antas att Nr 136 den ökade frekvens av sabotagehandlingar mot försvaret som vi nyligen Måndagen den fått rapporter om har en del av sin grund i den psykologiska miljö som de 11 december 1972 här gruppernas verksamhet och agitation skapar. — = Går vi till den motsatta ytterligheten, de mer eller mindre nazistiskt Ang. SAPO:s åsiktspräglade grupperna, kan det konstateras att deras aktivitet för närvarande TeBIStreringsstsin; är helt obetydlig. Men även i det fallet gäller att en ändrad och skärpt situation kan leda till en ökad aktivitet och tillgrepp av olika slag av våldsmetoder. Det allmänna intryck som jag får av detta och av en del inslag i den debatt som har förts är vissa stegrade ”inomskärsrisker” för den svenska demokratin — det är inte bara en yttre utan också en inre risk. I den nu aktuella JO-utredningen sägs för det första att det inte finns någon anledning anta att den mot vårt land riktade främmande underrättelseverksamheten avtar. Detta är en del av den yttre risken — jag vågar tillägga att den verksamheten försigår med bistånd av inhemska medhjälpare. För det andra anser JO att även om de extremistorganisationer som för närvarande finns inte nu är något hot mot vårt samhällsskick och vår demokratis inre säkerhet utgör de dock grogrund för risker som man inte kan förbise och som därför behöver hållas under uppsikt, så att man inte överraskas av utvecklingen. Därför anser faktiskt JO att några ändringar av eller anmärkningar mot säkerhetspolisens och den mili säkerhetstjänstens verksamhet, sådan den hittills bedrivits på grundval av den fram till september gällande personalkungörelsen t.ex., inte vara behövliga eller befogade. Jag delar den uppfattningen, och jag vill tillägga att i den mån en ändring skulle vara påkallad skulle den snarare gå i den riktningen att även vårt inhemska skyddsnät skulle göras något mer finmaskigt och alltså inte gå i den riktningen att det delvis avlägsnas. Det är emellertid det senare som jag tycker att vi har fått bekräftat att regeringen nu synes vara i färd med att göra, och det väcker oro och ter sig i varje fall för mig oförståeligt.

Jag har kanske inte samma uppfattning som fru Kristensson, att det bara är ett fåtal personer som är indelade i skyddsklasser inom de väsentliga organ som jag nämnde — de är nog rätt många.

Om statsrådet anser att det inte är lämpligt, hur i all världens dar skall han då bära sig åt för att förhindra detta, om det över huvud taget inte finns några anteckningar att utlämna?

Redan den hittillsvarande ordningen har, såvitt mig är bekant, fungerat på det sättet att registrerade uppgifter i vissa fall över huvud taget inte lämnas ut, därför att man varit enig därom inom rikspolisstyrelsen. Det tycker jag är en bra fungerande ordning, men jag begriper inte att man därför skall behöva säga ifrån sig dels vissa möjligheter till spaningsarbete, dels möjligheten till kontroll när det gäller känsliga placeringar. Jag har mycket svårt att tänka mig att det över huvud taget finns så värst många placeringar, om ens några, i de instanser jag nämnde — i synnerhet UD och kanslihuset — som inte är att betrakta som känsliga. Jag kan inte förstå varför man ur regeringens egen trygghetssynvinkel skulle minska möjligheterna att skaffa sig ett skydd.

Men det får vi väl återkomma till på nyåret.

Men jag har svårt att föreställa mig detta, och jag skulle vilja sluta med att säga att det vore ett utomordentligt värdefullt bidrag till att undanröja funderingar av det slaget, om regeringen tog sig en grundlig titt på de här, tills vidare provisoriska tillämpningsbestämmelserna från den 22 september.

Herr talman! Herr Wedén har med den grötmyndiga disponentattityd som är honom egen kommit med en insinuation gentemot vårt parti och dess säkerhetspolitiska roll. Han har insinuatoriskt sagt att man inte skall göra bocken till trädgårdsmästare, med vilket han åsyftade det olämpliga i att bereda vårt parti insyn i den särskilda polisverksamhetens kanaler. Jag skulle vilja fråga vad han egentligen menar med det. Han kan mena två saker. Antingen menar han ingenting — då är det bara struntprat som han kastar ur sig, och i så fall tycker jag att han skall ta tillbaka det, för då har det ju ingen mening och är inte värt att allvarligt tas upp — eller också menar han någonting verkligt konkret. Och det kan bara vara en sak, nämligen att representanterna för det kommunistiska partiet, bl.a. här i denna kammare, är att betrakta som någon sorts säkerhetsrisker. Då tycker jag att han inte bara skall nöja sig med halvkvädna visor utan säga det rent ut. Och säger han det rent ut, då kommer han att bli åtalad, och det i morgon dag. Herr Wedén är en typisk kvarleva från det kalla kriget, när man kunde diffamera och förfölja folk med vänsteråsikter utan att på något sätt klart precisera vari deras påstådda brott bestod — det fanns ju inget brott, det var ett politiskt motiv som låg bakom förföljelsen. Om han åtminstone var så hederlig att han redovisade det! Eller om han verkligen hade någonting att komma med som bevisade att medlemmar av det kommunistiska partiet i detta land var säkerhetsrisker och hade gjort sig skyldiga till brott mot rikets säkerhet, då borde han också tala om det, så att vi fick tillfälle att granska den delen av påståendena! Jag tycker att herr Wedén skall förklara varför det skulle vara att sätta bocken till trädgårdsmästare, om exempelvis herr Hagberg eller herr Hermansson eller jag skulle sitta bredvid de borgerliga och socialdemokratiska ledamöterna i de parlamentariska organ som kontrollerar den särskilda polisverksamheten. Jag förväntar mig en precisering på den punkten Sedan är det typiskt att när herr Wedén skall tala om de människor som utgör föremål för säkerhetspolisens uppmärksamhet i detta land använder han beteckningen fml. Det finns inget fml; det finns ett kfml i två fraktioner och det finns ett FNL. Herr Wedén får försöka hålla reda på dem han skall kontrollera och inte bara klumpa ihop folk på det där slarviga sättet. Har man inte bättre reda på sig när det gäller de organisationer som man skall kontrollera, då tycker jag verkligen att den kommunistiska kritiken mot för den — och också mot de partier som ställer sig bakom säkerhetstjänsten — är befogad.

Vem är det som har stormat konsulat här i landet, vem är det som har kapat flygplan, vem är det som har mördat ambassadörer, vem är det som har utpressat, misshandlat och hotat? Herr Wedéns och fru Kristenssons inlägg här i dag speglar i rätt hög grad, fruktar jag — och därvidlag måste jag vända mig till statsrådet Lidbom — och utgör en illustration till tänkesätt och disproportioner i tänkesätt som har haft ett ganska starkt grepp även om de myndigheter som officiellt har sysslat med säkerhetsfrågor.

Det är en helt annan sak att på det sättet arbeta för att — och bevaka att — inga onödiga sådana inskränkningar sker. Fördenskull behöver vi ju inte vara motståndare till att effektiva metoder verkligen tas i bruk gentemot dem som utgör det verkliga hotet, gentemot dem vilkas politiska ursprung mer och mer har förbleknat — alltså organisationer som har mist sina verkliga politiska rötter och mer och mer slagit över i ren kriminalitet. Gentemot dem finns det i och för sig ingen anledning att lägga fingrarna emellan. Självfallet — det anser både herr Hagberg och jag — måste de organisationerna bevakas och kartläggas. Men jag skulle vilja upprepa min fråga till statsrådet Lidbom: Hur ligger det till med de olika grupperna inom Ustasjarörelsen? Vilka är verksamma här i landet? Vet man från säkerhetsorganets sida om detta? Jag har en liten misstanke om att man har en något oklar föreställning om vilka av de här grupperna som är verksamma.

Herr talman! Mitt inlägg skall verkligen bli mycket kort. Det är möjligt att jag gjorde mig skyldig till någon bokstavssammanblandning, men ingen av de närvarande kammarledamöterna kan sväva i tvivelsmål om vilka organisationer det var jag talade om. Därtill hörde inte FNL. Sedan begär herr Svensson i Malmö av mig att jag personligen skall utskriva ett fullständigt demokratiskt friskhetsintyg för vänsterpartiet kommunisterna. Jag måste bekänna, herr talman, även med risk att bli åtalad, att något sådant intyg kan jag inte skriva ut.

Herr talman! Jag har inte alls begärt något friskhetsintyg, och partiet är inte det minsta intresserat av herr Wedéns omdöme på den punkten, för på det litar vi inte det bittersta. Vad jag var intresserad av var att herr Wedén skulle precisera sin beskyllning som framfördes som en halvkväden visa. Antingen skulle han säga att det låg någonting i denna beskyllning, något konkret som innebär att vi skulle vara säkerhetsrisker i varje fall mer än andra medborgare i det här samhället — eller också skulle han precisera det därhän att dét icke finns någon anledning att anta att vi skulle vara säkerhetsrisker. Sedan fick vi ju se, beroende på hans svar, vilka åtgärder vi då skulle vidta.

Herr talman! När det först gäller herr Svensson i Malmö och herr Hagberg, så vet jag inte om jag är skyldig till att frågan om ert partis försvar för åsiktsfriheten kom in i debatten.

Därmed har åtminstone så att säga de vackra principerna litet grand fått vika inför livets kalla realiteter. Jag säger detta utan att jag i övrigt skall dra upp något nytt gräl med herrarna på den här punkten. Jag vill i stället övergå till fru Kristensson och herr Wedén. Ni är väldigt oroliga för att effektiviteten skall bli lidande på de ändrade föreskrifterna av den 22 september för registret hos säkerhetspolisen. Jag har öppet sagt: Föreskrifterna kommer att medföra att registrets omfång minskar — det är ingen tvekan om detta. Men det är inte detsamma som att verksamheten blir mindre effektiv. Det beror väl på hur man lägger upp det hela. För det första får vi en tyngdpunktsförskjutning — en ökad uppmärksamhet på allt som har med de här internationella terroristorganisationerna att göra — och för det andra får vi en fortsatt uppmärksamhet också på de andra, de inhemska organisationerna. Men vår erfarenhet av 1969 års beslut, när vi sett på hur det hanteras, har varit att man utan skada för effektiviteten i spaningsverksamheten eller personalkontrollen kan avstå från rätt många uppgifter som tidigare har förekommit. Detta är ingen kritik mot registreringen som den har bedrivits inom rikspolisstyrelsen i och för sig, det är ingen polemik mot JO som sagt att detta stämmer med författningarna osv. Men det tillkommer ju regeringen att ta ansvaret för själva uppläggningen av jobbet och se efter hur man skall få ut bästa effekt av verksamheten och vilket slags register som är ändamålsenligt att ha. Det är klart att det är litet svårt att föra den här debatten på ett riktigt meningsfullt sätt när man inte kan diskutera öppet om säkerhetspolisens metoder och vilka typer av uppgifter som man bör registrera och inte registrera. Därför kommer väl både mina kritiker och jag själv att vandra som katten kring het gröt här. Men några ting kan man väl ändå klara ut. Det förefaller både på en fråga som herr Wedén ställde till mig och på en fråga som fru Kristensson ställde till mig som om de utgick från detta: Kan ni tänka er att på en skyddsklassplacerad tjänst — herr Wedén nämnde UD, försvaret och något ytterligare — riskera att anställa en medlem av sådana här fruktansvärda organisationer? Det man dragit fram var väl ungefär de organisationer jag nämnde — kfmli, Clarté, anarkistfederationen, Röd front och allt vad det är. Det finns en del på högerkanten också — Nordiska rikspartiet, Nysvenska rörelsen osv. Men utgångspunkten för en sådan fråga måste vara att ni förutsätter ett register som innebär en fullständig kartläggning av vilka som är medlemmar i eller aktivt verksamma för dessa olika organisationer. Och då vill jag svara att det registret har vi inte i dag. Vi har inte haft det på bra länge. Jag tror för övrigt att vi aldrig har haft det. Men om vi skulle börja med en sådan registrering att vi genom att kolla i SÄPO:s register kunde vara säkra på att en person i skyddsklassplacerad tjänst inte är medlem i t.ex. kfmi, så skulle det förutsätta en gigantisk förstärkning av säkerhetspolisen. Det var vad jag sade. Och någon sådan förstärkning vill vi inte vara med om. Både av principiella skäl som har med åsiktsfriheten att göra och av praktiska skäl.

Herr talman! Jag tycker att statsrådet undvek min fråga genom att säga att de registreras inte, och därför är saken inte aktuell. Jag frågade om en person som är aktiv medlem i kfml, exempelvis i styrelsen eller som på annat sätt visar att han verkligen delar organisationens målsättning och är medveten om vad verksamheten syftar till, är lämplig att inneha en skyddsklassplacerad tjänst i försvaret. Herr statsrådet svarar med att säga att det är inte aktuellt, ty vederbörande blir inte registrerade. För min del personliga del trodde jag att den tidigare registeringen i varje fall hade fungerat så att enbart ett medlemskap i en organisation inte var tillräcklig grund för registrering; man måste också på något sätt genom aktiva åtgärder visa att man omfattade organisationens syfte. Och när det då gäller organisationer som har revolution på sitt program måste det väl ändå vara ett memento för säkerhetspolisen och ett observandum för försvaret när det gäller att anställa sådana människor. Tycker inte herr statsrådet att en sådan person kan betraktas som en säkerhetsrisk? Kan jag få svar på den frågan? Det är nämligen det grundläggande. Sedan konstaterar jag åter, vilket jag kände mig föranlåten göra i mitt senaste inlägg, att regeringen tydligen avser att omfördela säkerhetspolisens resurser så, att man minskar möjligheterna till personalkontroll när det gäller våra svenska extremister men förstärker dem då det är fråga om utländska extremister här i landet. Jag delar helt herr Wedéns uppfattning, som han gav uttryck åt så utomordentligt i det inlägg han gjorde alldeles nyss, att utvecklingen i vårt land verkligen inte tyder på att vi har anledning minska på vaksamheten. Tvärtom bör vi öka den. Herr talman! Slutligen tycker jag att herr statsrådets svar inte är med sanningen överensstämmande, när han konstaterar att de nya tillämp Ningsföreskrifterna varken försämrar säkerhetstjänstens möjligheter att bedriva en effektiv spaningsverksamhet eller minskar möjligheterna till Personalkontroll. Vad innebär omfördelningen av säkerhetspolisens resur Ser om inte att vi minskar möjligheterna när det gäller de inhemska extremistgrupperna?

Herr talman! Tillåt mig först säga att jag verkligen tycker, att när herr Lidbom talar om en gigantisk förstärkning som bleve nödvändig om man skulle tillmötesgå de synpunkter som här framställts av fru Kristensson och mig, så är det en ganska fantastisk och gigantisk förvrängning av verkligheten. Jag har ifrågasatt om man inte kunde ha nöjt sig med den nedbantning som redan har ägt rum. beträffar, så är de så fåtaliga — vilket inte betyder att de inte i en given situation kan vara farliga på poster av den art som fru Kristensson och jag här talat om — att det sannerligen inte skulle behövas någon gigantisk förstärkning. Jag tror att man mycket väl skulle ha klarat sig med en registrering av ungefär den omfattning vi hade innan regeringen den 22 september utfärdade sina nya, låt vara provisoriska, direktiv. Till sist vill jag inte underlåta att citera vad JO, riksdagens ombudsman, säger i sitt utlåtande. Han säger: ”Min utredning har icke givit mig anledning att ifrågasätta införandet av ytterligare regler för den särskilda polisverksamheten eller ytterligare garantier till säkrandet av att verksamheten hålls inom behöriga gränser.” Det vare mig fjärran att bestrida att regeringen är suverän att göra de ändringar som den har kompetens att göra. Men för ledamöter av riksdagen måste naturligtvis det mycket bestämda uttalande som deras egen ombudsman i detta avseende gjort vara värt att uppmärksamma.

Det finns rätt många sådana på högeroch vänsterkanten, och skulle vi göra en kartläggning som man kunde använda för detta speciella ändamål, skulle det kräva en enorm förstärkning av säkerhetspolisens resurser. Nu har vi i stället en koncentration; vi intresserar oss inte för alla kfml:are, osv., utan vi intresserar oss för dem som i någon rimlig mening är säkerhetsrisker. Det är mycket sannolikt att sådana inom kfml mycket aktiva personer, som ni tog som exempel, som skulle anmäla sig som sökande till en skyddsklassplacerad tjänst i UD, försvaret, osv., finns i registret, både med de föreskrifter som har gällt till nu och med de föreskrifter som skall gälla framöver. Vad vi velat åstadkomma är alltså en koncentration av insatserna och en inriktning av dem på framför allt de organisationer som efter vad vi vet utgör ett akut hot mot ordning och säkerhet här i landet. Det är sannerligen inte detsamma som en försvagning av beredskapen. Med all respekt för JO som riksdagens ombudsman och en utomordentligt värdefull institution för kontroll av rätt: erheten vill jag till sist säga att JO:s specialitet inte är att göra avvägningar av hur stor säkerhetspolis man rimligen behöver, hur säkerhetspolisens verksamhet bör vara upplagd, hur registret skall se ut, vilka principer det skall följa, osv. Det finns rätt många andra aspekter på detta ämne än de rättssäkerhetsaspekter som JO är till för att tillgodose.

Herr talman! Det är synd att herr Lidbom har rätt i att det inte går att tala klarspråk i alla dessa sammanhang. Gick det, skulle det verkligen inte vara svårt att klarlägga att statsrådet Lidboms uttalande att det krävs en gigantisk förstärkning av säkerhetspolisens resurser — vilket statsrådet Lidbom nu som tur är till stor del backar ur — är rena karikatyren. Men samtidigt konstaterar jag med beklagande att statsrådet Lidbom inte kan ge annat än ett negativt besked beträffande riskerna för att medlemmar av kfmli eller motsvarande på den andra kanten slinker in på befattningar, där de verkligen i särskilda hotlägen kan åstadkomma allvarliga risker för den svenska demokratins säkerhet. Detta, tycker jag, är en dålig slutvinjett från statsrådets sida på den här debatten.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att herr statsrådet först sade att det skulle vara en gigantisk apparat, om alla myndigheter skulle kontrollera alla tjänster som är skyddsklassplacerade, men att statsrådet, när jag påpekade att det är de skyldiga att göra i dag, backade ur och säger att det skulle vara en gigantisk apparat, ifall man skulle registrera alla revolutionärer. Men, herr statsråd, så många är de väl ändå inte, och gudskelov för det. Vidare vill jag konstatera att den konkreta fråga jag ställde till herr statsrådet om den person som tänktes vara aktiv inom kfml och som sökte skyddsklassplacerad tjänst inom försvaret är att betrakta som en säkerhetsrisk eller inte har jag inte fått något svar på. Jag skulle vara mycket tacksam, om herr statsrådet ville ge mig ett enkelt och kort svar på den frågan. Det borde inte vara så svårt.
Herr talman! Vilka som är säkerhetsrisker i sådana här ärenden får väl de parlamentariska ledamöterna i rikspolisstyrelsen avgöra vid frågor om utlämning av uppgifter till den myndighet som skall anställa. Eftersom både herr Wedén och fru Kristensson vill hösta in något slags reträtt från min sida vill jag bara markera att det är det inte frågan om. Jag säger fortfarande att, om man skall ha den registrering som ni tydligen utgår ifrån är nödvändig för en bra personalkontroll, skulle det förutsätta en gigantisk förstärkning av säkerhetspolisens resurser. En sådan registrering har vi inte och har inte haft, i alla fall så långt tillbaka i tiden som jag känner till. Man kan visserligen säga att de här revolutionärerna inte är så många, men om vi tar alla dessa partier och grupper och riktningar med revolutionen på sitt program, alla deras medlemmar och aktiva personer som springer och verkar för dem på olika sätt, så är det rätt många, och det är en rätt stor och rätt otrevlig uppgift att övervaka dem också. Jag tror att det är en betydligt bättre användning av resurserna att försöka sålla och vraka och titta litet närmare på dem som är litet mera kvalificerat aktiva i dessa organisationer eller i andra sammanhang.
Herr talman! Den uppfattning som statsrådet nu senast gav uttryck åt delar jag icke. Men beträffande det konkreta fallet tycker jag det är ganska egendomligt att herr statsrådet nu säger att det får bli säkerhetstjänstens sak att avgöra. Det har ju i stället varit så, att regeringen har velat ta beslutanderätten i egen hand när det gäller att utforma tillämpningsföre skrifterna och också att utfärda de närmare föreskrifter beträ tillämpningen som kan vara erforderliga, vis rikspolisstyrelsen. Hela syftet har ju varit att man ville koncentrera verksamheten och lägga beslutanderätten i Kungl. Maj:ts hand, och då tycker jag det är värt att notera att herr statsrådet inte vill ge mig ett besked på den konkreta fråga jag ställde.
Herr talman! Jag är ledsen för att jag måste återkomma. Om debatten blir litet förvirrad så beror det som flera av oss här har pekat på att den inte förs med full öppenhet och inte heller kan göra det. När vi talar om de inhemska rörelserna och detta åsiktsregistreringsförbud, är det klart att en person inte kan föras in i ett spanningsregister hos säkerhetspolisen enbart av det skälet att vederbörande tillhör kfml. Låt oss vara ense om det. Då innebär egentligen den fråga som fru Kristensson ställde: Hur mycket mer fordras för att vederbörande skall kunna föras in i registret och sedan i fortsättningen hanteras som en säkerhetsrisk? Det kan jag inte säga och detta av två skäl. Vi kan inte öppet redovisa detta fullt ut. Säkerhetspolisens verksamhet måste till sina metoder och till sin omfattning delvis vara hemlig. Vidare är det så att de anvisningar och de principer vi har gett uttryck för i brevet den 22 september måste kompletteras, och den kompletteringen håller vi på med. Den kommer att bli färdig i sinom tid. Det här kan tyckas väldigt otillfredsställande, men det beror ju på att vi inte kan föra debatten öppet här i kammaren. Vi har i stället andra vägar för att åstadkomma demokratisk insyn och kontroll. Om ni inte litar på regeringen, finns de parlamentariska ledamöterna i rikspolisstyrelsen. Om ni inte litar på dem heller, har ju riksdagen tillgång till alla tänkbara uppgifter. Justitieutskottet får en redovisning i samband med budgetbehandlingen och kan begära in vilka besked som helst. Vi är väl ense om att det är bra att dessa debatter, som ibland blir något torftiga, kan kompletteras med en debatt som bygger på mera fullständiga fakta och på en medborgerlig kontroll, låt vara inom slutna rum.
Herr talman! Jag skulle bara vilja tillägga att de parlamentariska ledamöterna i rikspolisstyrelsen är bundna av de direktiv som de får från regeringen. Det yttersta ansvaret ligger således på regeringen.

Herr talman! Herr Eriksson i Ulfsbyn har frågat mig om jag är beredd att medverka till att tingsrätten i Åmål behålls till dess länstillhörigheten för Säffle-Åmål fått sin slutliga lösning. Riksdagen antog 1969 riktlinjer för den framtida domkretsindelningen. Enligt dessa riktlinjer skall domkretsarna göras så stora att de kan bereda sysselsättning åt minst två ordinarie domare. Avvikelse får dock ske, när särskilda skäl föreligger med hänsyn till de lokala förhållandena. Med stöd av 1969 års riksdagsbeslut har Kungl. Maj:t fattat beslut om den judiciella indelningen av flertalet län. De flesta besluten har verkställts men i några fall skall de beslutade förändringarna genomföras under de närmaste åren. I vad gäller norra delen av Älvsborgs län och ett par andra områden i landet har beslut ännu inte fattats. I norra delen av Älvsborgs län finns två tingsrätter, Tössbo och Vedbo tingsrätt med kansli i Åmål och Vänersborgs tingsrätt med kansli i Vänersborg. Tössbo och Vedbo tingsrätts domsaga består av Åmåls, Bengtsfors och Dals-Eds kommuner. Vänersborgs tingsrätts domsaga består av Vänersborgs, Melleruds, Brålanda, Frändefors, Färgelanda och Högsäters kommuner. I Vänersborgs tingsrätt finns tjänster för sex lagfarna ordinarie domare. I Tössbo och Vedbo tingsrätt finns en I sin interpellation har herr Eriksson framhållit att en domkrets skulle kunna bildas av kommunerna i Tössbo och Vedbo tingsrätts domsaga samt området för förutvarande Södersysslets domsaga, som numera tillhör Arvika tingsrätt, jämte Grums kommun. Domstolsväsendets organisationsnämnd har efter uppdrag av Kungl. Maj:t utrett frågan om den judiciella indelningen i norra delen av Älvsborgs län. Nämnden har efter utfört uppdrag föreslagit att Tössbo och Vedbo domsaga läggs samman med Vänersborgs domsaga den 1 januari 1976. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 5 december 1969 om den judiciella indelningen i Värmlands län bildades bl.a. Arvika tingsrätt med en domkrets som huvudsakligen motsvaras av områdena för förutvarande Jösse domsaga med kansli i Arvika, Nordmarks domsaga med kansli i Årjäng och Södersysslets domsaga méd kansli i Säffle. Arvika tingsrätt ger sysselsättning åt två ordinarie domare. Om Säffle kommun förs från domkretsen för Arvika tingsrätt faller så stor del av arbetsbördan bort från Arvika tingsrätt att den inte längre ger sysselsättning åt mer än en ordinarie domare. Den domkrets för Säffle-Åmål som herr Eriksson föreslår skulle inte heller ge sysselsättning åt mer än en ordinarie domare. En omprövning av beslutet om den judiciella indelningen i Värmlands län som skulle leda till att Arvika eller Sunne tingsrätt dras in bör inte komma i fråga. 1969 års riksdagsbeslut om domkretsindelningen innebär vidare att länsgränserna skall följas vid domkretsindelning Även om det finns före språkare för att Säffle och Åmål bör höra till samma län får det än så länge betraktas som ovisst hur frågan kommer att lösas. Frågan om en eventuellt förändrad regional indelning övervägs för närvarande inom den år 1970 tillkallade länsberedningen. Ett sammanförande i nuvarande läge av kommuner på båda sidor om länsgränsen till en domsaga skulle innebära att man på ett inte önskvärt sätt föregriper länsindelningen i regionen. På grund av vad nu sagts kan jag inte ansluta mig till herr Erikssons förslag Förslaget från domstolsväsendets organisationsnämnd om att dra in tingsrätten i Åmål har remissbehandlats. Länsstyrelsen i Älvsborgs län och de berörda kommunerna har därvid framfört åtskilliga synpunkter på förslaget. Beredningen av ärendet pågår alltjämt inom departementet. Det är inte aktuellt för närvarande att genomföra förslaget.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Geijer för svaret på min interpellation. För att börja där statsrådet slutade har jag väl fått ett svar i sista meningen, där statsrådet sade: ”Det är inte aktuellt för närvarande att genomföra förslaget.” Jag är medveten om att det i många frågor är svårt att med angivande av månad och år exakt precisera tidpunkter för olika kommande statliga beslut, men i den här frågan bör det inte vara svårt att ge en närmare precisering. På min direkta fråga, om statsrådet är beredd att medverka till att tingsrätten i Åmål behålls till dess länstillhörigheten för Säffle-Åmål fått sin slutliga lösning, vore jag mycket tacksam, om jag där kunde få ett klarare besked, t.ex. hur långt fram i tiden begreppet ”för närvarande” sträcker sig. Vid samtal med civildepartementet och vid behandling av en fråga som var uppe i kammaren i förra veckan har besked lämnats att länsberedningen kommer med sitt betänkande 1974. Eftersom detta ligger så relativt nära i tiden, vore det av många skäl lämpligt att låta det slutliga beslutet om tingsrätten i Åmål få anstå till 1974—1975. Om länsberedningen t.ex. i sitt betänkande skulle flytta länsgränsen för Värmland söder om Åmåls kommun, vore det mycket olämpligt att man strax före detta beslut skulle besluta att flytta tingsrätten i Åmål till Vänersborg, eftersom ett sådant beslut skulle gå emot 1969 års riksdagsbeslut, vilket bl.a. säger att länsgränserna skall följas vid domkretsindelning. Emellertid väger skälen för att Åmål får behålla sin tingsrätt allra tyngst, om man ser frågan ur regionalpolitisk synpunkt. Här gäller det för statsmakterna att främja betingelserna för en jämnare fördelning av ekonomisk tillväxt och välståndsutveckling mellan olika delar av landet. Man söker ju genom olika statliga insatser eliminera eller minska effekterna av den för stora delar av landet negativa utveckling som en regional obalans för med sig. Jag har i interpellationen nämnt att inom Åmål-Säffle-regionen har samarbete etablerats på flera områden.

Länsstyrelsen, berörda kommuner och alla människor som bor och arbetar i denna region är mycket tacksamma för de lokaliseringspolitiska och ekonomiska satsningar som gjorts där. Dock grumlas detta intryck något när staten först ger med ena handen och sedan tar tillbaka med den andra. Skulle domsagan i Åmål flyttas till Vänersborg, förlorar regionen AÅmål-Säffle all statlig service av mer kvalificerad natur. En fortsatt negativ utveckling kan bli att poliskansli, åklagare, kronofogdemyndighet och häradsskrivare försvinner. Som en följd av att den statliga servicen försvinner kommer också advokatbyråer och annan kvalificerad service att försvinna. Den stora nedskärhingen av antalet underrätter i 1969 års riksdagsbeslut innebar — och innebär — inte någon kostnadsbesparing. Domstolskommittén uttryckte efter sina undersökningar i kostnadsfrågan också som sin mening att skälen för större domkretsar inte är av ekonomisk natur utan av administrativ art. Får jag då fråga statsrådet: Väger denna administrativa vinning tyngre än den försämrade servicen och de ökade kostnaderna för de många människorna i en geografiskt vidsträckt region?
Herr talman! Som jag har sagt i interpellationssvaret pågår beredningen av frågan alltjämt inom departementet. Jag har inte prioriterat ärendet på det viset att jag velat att det skall forceras fram med hänsyn till andra arbetsuppgifter som vi har. Detta är ett arbete som pågått under viss tid, och det kommer ytterligare att pågå under någon tid innan vi kommit till en definitiv slutfas för hela landet. Detta gör att jag för närvarande inte kan ange någon tidpunkt när vi är beredda att ta upp frågan till avgörande. Beträffande de mera allmänna synpunkter som herr Eriksson i Ulfsbyn anlagt på de administrativa fördelarna vill jag nämna, att det hittills genomförda arbetet med domkretsindelning inneburit en besparing av 10 domartjänster. Jag är emellertid fullt medveten om att två olika intressen står emot varandra: en effektivisering, sett från ren domstolssynpunkt, och de regionala synpunkter som här kan komma in i bilden. Jag kan dock med hänsyn till vad jag sagt för dagen inte lämna något bestämt uttalande om när vi kommer att ta slutlig ställning till denna fråga.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för denna komplettering av interpellationssvaret. Låt mig som en upplysning omnämna att erfarenheterna från vår tingsrätt i Åmål verkligen är positiva. Jag kan peka på att god kontakt funnits mellan domstolen och den bygd där den verkat. Den har där fungerat på ett sådant sätt att den bidragit till att ge ett gott anseende för vårt rättsväsende, vilket i vår tid är ytterst värdefullt. Jag sade i mitt förra inlägg att denna fråga i stort gäller att väga värdet av en administrativ fördel mot en regional nackdel. Som statsrådet sade så är inget beslut fattat, utan frågan utreds. Då ankommer det på Kungl. Maj:t att göra den avvägning som behövs med stöd av lagar, författningar och riksdagens beslut. Ser vi då på riksdagsbehandlingen 1969 och studerar första lagutskottets utlåtande nr 38 kan vi där läsa: ”Utskottet delar uppfattningen att grunderna för domkretsindelningen bör bli föremål för ställningstagande av riksdagen i likhet med vad som skedde före indelningarna i distrikt för polis-, åklagaroch exekutionsväsendet. Vad frågan gäller är alltså att ange vissa riktlinjer i stort för den framtida indelningen. Givetvis bör praktiska skäl som gör sig gällande i de särskilda fallen kunna föranleda avvikelser från riktlinjerna. Allmänhetens berättigade krav på god rättsvård och en fullgod service träder i förgrunden då det gäller att göra en lämplig indelning.” Längre ned står det: ”Utskottet anser sålunda, att de av departementschefen angivna riktlinjerna bör tillämpas med stor försiktighet. Om en domstol med endast två domare är så belägen att en indragning av domstolen skulle påtagligt försämra den rättssökande allmänhetens krav på service eller eljest medföra väsentliga olägenheter för enskilda eller det allmänna bör undantag från principen göras. I sammanhanget bör även betonas att domsagokansli i centralort så långt möjligt bör bibehållas. Bland andra faktorer som bör kunna påverka avgörandet är avstånd och kommunikationer. Även lokalfrågorna bör tillmätas stor betydelse. Utskottet utgår från att Kungl. Maj:t efter de utredningar varom ovan nämnts noga överväger frågan och utnyttjar de möjligheter som finns att bevara även domstolar med endast två domare. Skäl av nämnda slag kan enligt utskottet befinnas vara så starka att de motiverar bibehållande av domkrets som ger arbete för endast en domare.” Denna första lagutskottets skrivning, som också blev riksdagens beslut, tolkar jag så att det inte hindrar att beslutet att flytta tingsrätten i Åmål får anstå. Jag hoppas att statsrådet här har samma tolkning.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig vilka åtgärder rörande polisverksamheten som jag avser att vidta för att öka tryggheten till liv och lem i Stockholmsområdet. Herr Jonsson i Mora har frågat mig om jag avser att ta ytterligare initiativ för att motarbeta den brottslighet som riktar sig mot äldre personer. Jag hemställer att få besvara interpellationerna i ett sammanhang. Jag vill kraftigt understryka som jag har gjort tidigare i skilda sammanhang, bl.a. här i riksdagen — att de förändringar som brottsligheten har undergått i vårt land liksom i andra jämförbara länder är oroande. Vi upprörs kanske särskilt av redogörelser i massmedia av brott mot äldre. Vad gäller brott mot äldre människor vill jag — för att något nyansera bilden upplysa att en undersökning avseende Stockholm som gjordes för några år sedan visade att s.k. oprovocerade gatufridsbrott drabbade äldre människor betydligt mera sällan än vad man tror. Med gatufridsbrott menar jag brott som begås på allmän plats och där den misstänkte och offret inte är bekanta med varandra eller den misstänkte inte har provocerats av offret. I Stockholm anmäldes det år undersökningen avsåg 2 266 sådana brott. Sammanlagt 211, eller 9 procent, av dessa riktade sig mot personer över 60 år. Herr Jonsson tar speciellt upp bl.a. väskryckningar. Professor Knut Sveri har redovisat en undersökning om samtliga polisanmälda rånbrott i Stockholm under åren 1965 och 1966. Där finns med alla rån, alla gärningskombinationer och alla åldrar, både för gärningsmän och offer. Det är i stor utsträckning kriminalvårdsoch socialvårdsklientelet som är inblandat. Ungefär hälften av rånen är av den typen att det är mycket besvärligt att reda ut vem som gjort vad mot vem. Av målsägarna var t.ex. hälften själva registrerade hos polisen och många förekommer i kriminalregistret. Undersökningen från 1969 visar att det anmäldes 216 fall av väskryckning. 86 av dessa drabbade kvinnor som var 60 år och däröver. Herr Jonsson pekar även på den risk för andra våldsbrott som åldringar enligt honom löper. Sveri redovisar en undersökning från 1965 som gäller samtliga mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång. Rånoffrens vanligaste ålder var 40—50 år. 16 personer, eller 11 procent, var över 60 år. Värt att notera när det gäller dessa brott är att undersökningen visade att i 85 procent av fallen var offer och gärningsman tidigare bekanta med varandra. De vanligaste offren var gärningsmannens hustru och andra familjemedlemmar eller närstående. Sveri har i en undersökning avseende år 1969 visat att kvinnor sällan blir utsatta för våldsbrott av gatufridstyp, bortsett från våldtäkt och försök till våldtäkt. Av de 1 789 personer som var offer för våldsbrott under året var 258, eller 14 procent, kvinnor. Under senare år har våldtäktsbrotten enligt statistiken minskat. Men jag vill framhålla, att det ökade antalet rån mot bankoch postlokaler är allvarligt. De flesta av dessa rån har förövats med användning av skjutvapen. Det är en oroande utveckling. När det gäller sistnämnda slag av brott har polismästaren i Stockholm vidtagit särskilda åtgärder för att söka komma till rätta med dessa brott. Särskild bevakning har satts in för att övervaka bankoch postlokaler. Det bör också ankomma på bankerna och postverket att vidta tekniska skyddsåtgärder. Svårigheterna med ordningshållningen i Stockholm beror i övrigt till stor del på personalsituationen i Stockholms polisdistrikt. Jag har i svar på en annan interpellation den 28 november 1972 redogjort för de förstärkningsåtgärder som hittills har vidtagits.

Vidare föreslås att patrulleringstillägget avskaffas och ersätts av ett nytt tillägg, som föreslås utgå till all personal inom ordningsoch trafikavdelningarna samt spaningsroteln. För att främja en god rekrytering från Stockhomsområdet föreslår utredningsmannen att en tjänst som rekryteringskonsulent inrättas i Stockholms polisdistrikt. Utredningsmannens förslag bereds för närvarande i justitiedepartementet. Resultatet kommer att redovisas i statsverkspropositionen. Bland de frågor på längre sikt som utredningsmannen har kvar att behandla är rekryteringsfrågan och relationerna polis—allmänhet. Förslag i den delen väntas våren 1973.

Herr talman! Jag får tacka justitieministern för svaret på min interpellation. När jag läste inledningen till detta svar, fick jag vissa förväntningar. Jag tänkte att när statsrådet nu säger att han kraftigt vill understryka att brottsligheten i det här landet är oroande, skulle detta leda fram till något konkret så att man ändå kunde se att nu kommer det att bli en ljusning. En förändring i förhållande till tidigare svar är det väl att statsrådet nu säger att han kraftigt understryker att läget är oroande, och det uppfattar jag som någonting positivt i och för sig. Det är bara det att skall vi känna att vi kommer att få en förbättrad situation, måste man ju också av svaret kunna utläsa vad som konkret kommer att göras. Herr statsrådet fördjupar sig i en mängd detaljsiffror om statistik, och det förstår jag egentligen är föranlett av herr Jonssons i Mora interpellation, så jag skall inte i och för sig kommentera det så mycket. Jag vill bara notera att det är en ny teknik som justitiedepartementet har börjat med att försöka gå in i de olika brotten och verkligen analysera om det inte har blivit någon liten procentdels minskning eller hur det kan vara i fråga om den eller den brottstypen och förklara att olika brott som förekommer kan ha en naturlig förklaring beroende på olika omständigheter. Jag har personligen kommit fram till att statistik är intressant, och enbart den leder väl till den slutsatsen att utvecklingen har varit mycket oroande och att någonting måste göras. Men jag menar att en detaljdiskussion om olika våldstyper och om hur den statistiska utvecklingen ser ut är ganska litet fruktbar därför att den centrala frågan är ändå att man måste konstatera att läget i dag i Stockholm är helt otillfredsställande. Det som stockholmarna begär är väl att justitiedepartementet vidtar åtgärder och det snabbt för att få en förbättring till stånd. Det svar som herr statsrådet ger mig på min fråga är egentligen en redovisning av utredningsmannens förslag. Det är ju i och för sig bra, men jag tror att de av kammarens ledamöter som har varit intresserade av denna fråga redan har tagit del av vad utredningsmannen har föreslagit. Den essentiella frågan, nämligen vad kommer att hända med det här förslaget, får man inget besked om, utan herr statsrådet säger att det prövas i pågående budgetarbete. Jag hade den tron att läget i Stockholm också bekymrade justitieministern så pass att han menade att man inte skulle avvakta pågående arbete i budgetberedningen, utan att det här var en fråga av sådan angelägenhetsgrad att man skulle lägga fram förslag för riksdagen nu som kunde leda till några konkreta åtgärder. Skall det in i budgetsammanhang, kommer det att behandlas i den vanliga tågordningen, och då kanske vi inte bestämmer oss i riksdagen för hur det skall bli med detta förrän den sista veckan av vårsessionen, och det tycker jag är klart otillfredsställande. Att vara polis i Stockholm har naturligtvis sina problem. För det första är arbetsuppgifterna självfallet här mera kvalificerade och ställer större krav på polismannen än vad de gör t.ex. i en landsortsstad. Det borde enligt min mening leda till att lönesättningen för poliser i Stockholm skulle vara mera attraktiv än vad den är för närvarande. Jag tror för det andra — och det kanske justitieministern håller med mig om - att den senast träffade avtalsuppgörelsen, vilken gick i jämlikhetens tecken och vilken gjorde att det blev en utjämning mellan lönesättningen för Stockholmspoliserna och landsortspoliserna, är en av orsakerna till uttunningen här i Stockholm. Har man inte längre någon ekonomisk motivering för att tjänstgöra i Stockholm, har man sannerligen inte heller någon arbetsmässig motivering för att stanna här. Arbetet är nämligen som sagt speciellt krävande, besvärligt och riskfyllt. Något som för det tredje spelar en roll i detta sammanhang — och det var herr statsrådet själv inne på när han nämnde att utredningsmannen nu skall gå över till att behandla frågan om relationen mellan polis och allmänhet — det är vill jag betona, också relationerna mellan den statliga arbetsgivaren, nämligen justitedepartementet med justitieministern i spetsen, och polisen. Vissa uttalanden som justitieministern har gjort — felciterade eller inte — har haft negativ effekt på polisens arbetsglädje. Om justitieministern hade en känsla för att detta verkligen är ett problem, borde han vinnlägga sig om att försöka få polisen att förstå att den har justitiedepartementets fulla stöd och att man verkligen inom departementet upplever polisens situation som bekymmersam och tänker göra allt vad som står i möjligheternas makt för att förändra denna besvärliga situation. Jag tänker särskilt på ett uttalande — jag tror det gjordes i en intervju i tidningen Lundagård där justitieministern säger att vi inte tror att ett ökat antal poliser betyder mycket för den brottsförebyggande kampen. Det är ett egendomligt uttalande. Om jag vore polis och fick läsa detta, skulle jag nog tappa sugen. Det är väl just bristen på poliser som gör att arbetsförhållandena blir så svårbemästrade, med så mycket övertidsarbete och med de stora risker som poliserna måste utsättas för i den dagliga verksamheten. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare tiden är redan långt framskriden på dagen men jag vill bara avslutningsvis konstatera att det svar som herr statsrådet givit mig egentligen inte alls är något svar utan bara innebär, att man skjuter på frågan till budgetbehandlingen. Riksdagen får alltså inte något besked om vad som kommer att hända med ordningshållningen i Stockholm på kort sikt.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min interpellation, där jag tagit upp frågan om den ökade brottsligheten särskilt den som riktar sig mot äldre personer. Justitieministern uttrycker också i svaret sin oro inför de förändringar som brottsligheten undergått i vårt land. Våld borde ju vara ett främmande element i den samhälleliga samlevnaden, och respekten för andra människors integritet borde i stället vara vägledande. Men tyvärr är det inte så. Siffrorna över brottsligheten har nått en oroande höjd, och dagligen meddelas i massmedia nya övergrepp mot människor. Våldsbrotten har ofta samband med rån och stölder, där gärningsmännen — eller t.o.m. kvinnor — tilltvingar sig pengar och värdeföremål under misshandel eller hot om sådan. Hemfriden är i många fall inte heller respekterad. Människor får därför ofta leva i otrygghet inför befarade övergrepp. Jag har i min interpellation särskilt tagit upp frågan om den brottslighet som riktar sig mot äldre personer. Dessa är i många fall helt försvarslösa och blir därför lätt offer utan att kunna bjuda motstånd eller kunna skydda sig. Brott av denna art ter sig därför särskilt stötande. Det är en iakttagelse att även om sådana brott i stor utsträckning förekommer i Stockholm eller i större städer, äger de också rum ute på landsbygden. Ensligt boende personer blir där ofta hemsökta av samvetslösa personer, som i vetskap om de speciella förhållandena lätt kan tränga sig på för att tillskansa sig förmåner. För ett par veckor sedan läste vi i pressen om ett par gamla människor i ett torp i Roslagen som väcktes mitt i natten av okända män. Under förespegling av att de var hungriga och ville ha mat lyckades männen tränga sig in i stugan, när de gamla gläntade på dörren för att räcka över några smörgåsar. Under hot om misshandel — t.o.m. knivhot förekom avtvingades de gamla de kontanter som de hade i bostaden. Sedan försvann gärningsmännen, och de gamla tyckte sig inte kunna larma polisen mitt i natten. Eller den gamla kvinnan, som blev överfallen när hon skulle öppna dörren till sin lägenhet i det centrala Stockholm. Rånaren misshandlade henne och slet sedan till sig kvinnans handväska och försvann. Senast i gårdagens tidningar kunde vi läsa om två äldre kvinnor, den ena 81 år, som i en trappuppgång blev misshandlade av en berusad man, slagna och sparkade så att den ena kvinnan bröt lårbenshalsen och förorsakades lång sjukhusvistelse. Dessa exempel är några bland de många som kunde anföras för att bestyrka hur förhållandena utvecklas i negativ riktning. Tendensen är oroande, vilket också justitieministern anför, samtidigt som han betonar att vi kanske särskilt upprörs av redogörelser i massmedia av brott mot äldre Därför känner sig äldre personer otrygga. De vågar i många fall inte vistas utomhus efter mörkrets inbrott. Ja, de går inte säkra ens under dagen i parker och på allmänna platser. Det är symtomatiskt att rikspolisstyrelsen vädjar till äldre människor, särskilt ensamboende, att inte släppa in främlingar i sina lägenheter eller villor. Då och då opererar ute på landsbygden bilburna rånare, som snabbt kan dyka upp och sedan försvinna. Saken har också uppmärksammats av Pensionärernas riksorganisation. I oktober 1971 beslöt dess representantskap att till regeringen och rikspolisstyrelsen översända ett uttalande, där man bl.a. anför: ”Pensionärernas riksorganisation har från många pensionärer fått framställningar om att vidtaga åtgärder, som garanterar pensionärernas och andras trygghet. Överfallen i hemmen, våldshandlingar på gator och andra offentliga ställen, väskryckningar — särskilt riktade mot äldre människor har speglat framställningarna.

Det är i och för sig värt att notera som tillfredsställande, men problemet kvarstår. Och är det inte så, herr justitieminister, att tendenserna pekar mot en ökning? I en artikel i Dagens Nyheter den 21 september i år sägs det att brotten mot åldringar åter skjutit i höjden. Under fjolåret anmäldes 740 stölder hos åldringar, 317 bedrägerier, 171 rån och 8 beväpnade rån. Fram till den 1 augusti i år har 667 inbrott och stölder förövats hos åldringar, som så blivit av med sina besparingar. Enligt rikspolisstyrelsen talar mycket för att fjolårets siffror kommer att överträffas. Jag frågade i min interpellation om justitieministern avser att ta ytterligare initiativ för att motarbeta den brottslighet som riktar sig mot äldre personer. I sitt svar redogör herr Geijer för de förbättringar och förstärkningar som man avser att genomföra när det gäller polissituationen i Stockholm. Det är mycket angeläget att sådana åtgärder vidtas det har redan understrukits av fru Kristensson och jag vill bara uttrycka den förhoppningen att åtgärderna skall bli bättre. I fråga om landsbygden —glesbygden, som justitieministern i stort sett förbigår i sitt svar, är ju situationen den att stora områden på grund av den centralisering av polisväsendet som ägt rum saknar permanent polisövervakning. Det gör att den brottsförhindrande verksamheten har svårare att fungera. Detsamma kan sägas gälla också i tätorternas stora bostadsområden, där förekomsten av kvarterspolis, som nu i många fall saknas, skulle ha en preventiv inverkan. Det vore av intresse att höra av justitieministern om han har några ytterligare synpunkter på de problemställningarna och hur man skall lösa dem. Låt mig sedan tillägga att det finns vissa möjligheter att skydda sig mot inbrott genom att i lägenheterna montera s.k. säkerhetskedjor och s.k. ”polisögon” i ytterdörrarna. Nu är detta ingen standardutrustning i bostäderna, men det finns exempel på kommuner som beslutat att insätta säkerhetskedjor i kommunägda fastigheter. Rikspolisstyrelsen har, som jag tidigare anförde, vädjat till äldre människor att inte släppa in främlingar. Hur vore det, herr justitieminister, att genomföra en informationskampanj genom massmedia eller en broschyr om det lämpligaste sättet för äldre människor att skydda sig mot brottslingar? Utvecklingen i vårt samhälle tyder tyvärr på en ändrad mentalitet hos många människor. Även om det inte i svaret på min interpellation kommit fram så många nya synpunkter eller förslag till ytterligare åtgärder när det gäller att lösa frågan för de ensligt boende drar jag ändå den slutsatsen att justitieministern har sin uppmärksamhet riktad på allvaret i problemet och är beredd att vidta åtgärder som är motiverade, särskilt om situationen ytterligare skulle förvärras. Jag ber att än en gång få tacka justitieministern för svaret.

Herr talman! Eftersom jag i polisnämnden i Stockholm deltagit i utformningen av nämndens nyligen avgivna yttrande över expeditionschefen Gullnäs” ”Polisen i Stockholm” har jag haft anledning att något syssla inte bara med den aktuella polisbristen utan också med de stora problem, inte minst ekonomiska, som den växande kriminaliteten utgör i Stockholm. Att det ena är avhängigt av det andra ligger i öppen dag, även om det naturligtvis här rör sig om en problematik, som inte bara beror på polisbristen. Representanterna i kommunfullmäktige för det parti jag företräder har ägnat situationen extraordinär uppmärksamhet genom en direkt hänvändelse till justitieministern den 27 oktober i år, där man givit uttryck för sin uppfattning om lägets allvar. Detta har skett genom en skrivelse undertecknad av borgarrådet Per-Olof Hanson. Den uppfattning som kommer till uttryck i denna skrivelse speglar säkert en bred opinion. Som här redan betonats är oron över brottslighetens utbredning i huvudstaden nämligen stor och allmän. Den försämrade ordningssituationen är särskilt märkbar i cityområdet. Jag skall be att få läsa in till kammarens protokoll delar av den skrivelse jag åsyftar detta i syfte att ge spridning åt den uppfattning folkpartiets kommunfullmäktigegrupp sålunda hävdat inför regeringen i den här saken och med anledning av att några mer påtagliga resultat av framställningen inte hittills kunnat noteras. ”Det är tyvärr ingen överdrift”, heter det i borgarrådet Hansons skrivelse, ”att påstå att stora medborgargrupper i Stockholm känner olust och rädsla över hur ordningssituationen utvecklas. Detta gäller inte minst alla dem som har sitt arbete i cityområdet och dagligen uppehåller sig i de utsatta områdena. Trakasserier av olika slag är vanliga. Även risken för rån och misshandel upplevs som överhängande. Inte minst i tunnelbanan är den bristande tryggheten för trafikanterna ett allvarligt problem. Som styrelseledamot i AB Stockholms Lokaltrafik får jag ofta exempel på den otillfredsställande ordningen. Trafikbolaget har exempelvis nyligen tvingats stänga vänthallen i Humlegården. Den vid Norra Bantorget har varit igenbommad sedan en tid. Stängningarna har skett i samråd med polisen. Resenärer har helt enkelt inte vågat eller kunnat använda dem eftersom polisen inte haft möjligheter att upprätthålla ordningen. Från huvudstadens synpunkt är här antydda utveckling djupt olycklig och inger stora farhågor. Vid omdaningen av city har kommunen strävat efter att skapa en god citymiljö och ett funktionsdugligt och attraktivt city. Denna målsättning kan inte uppnås om säkerheten till person och egendom ej kan upprätthållas och rimlig trivseloch trygghetsstandard inte kan uppnås. Nedbusningen och det tilltagande våldet har blivit ett speciellt problem för detaljhandeln främst i city. Snatterierna och stölderna har ökat liksom övergreppen och trakasserierna mot butiksanställda och butiksägare. Sambandet med de skärpta åtgärderna mot checkbedrägerier synes uppenbart. I medeltal ungefär ett bankrån i veckan hittills i år talar sitt tydliga språk.” Borgarrådet fortsätter i sin skrivelse: ”Jag har vid olika tillfällen blivit uppvaktad av affärsidkare i Stockholm, vilka förhyr lokaler i stadens fastigheter eller i T-banestationerna. Deras skildringar av förhållandena i city är ofta upprörande. Det är uppenbart att nedbusningen för många butiksinnehavare har inneburit stora personliga och ekonomiska bekymmer. Kunderna trakasseras och skräms bort. De större butikskedjorna har måhända lättare att klara problemen men för mindre butiker kan det innebära ekonomisk ruin. Kommunen har ett direkt ansvar gentemot medborgare, näringsliv och Organisationer att innerstaden fungerar väl. Ur kommunens synvinkel är den nuvarande utvecklingen inte acceptabel. Ett resultat som i dag kan iakttagas är att möjligheterna att hyra ut lokaler minskar, liksom intresset att göra investeringar i city. En av de främsta orsakerna till att människorna på många platser inte kan beredas godtagbar säkerhet till person och egendom är att polisens tillgång på personal och teknisk utrustning inte motsvarar behovet. Detta välkända faktum har under de senaste åren gång på gång påtalats av såväl Stockholms polisdistrikt som Rikspolisstyrelsen. De onormalt stora vakanserna — för närvarande ca 450 — och övertiden visar att speciella irder krävs för Stockholms del för att underlätta rekryteringen av polispersonalen. Åtgärden att inkommendera 200 poliser från landsorten att tjänstgöra några månader i Stockholm belyser samma sak. Polisarbetet i Stockholm är uppenbarligen svårare och hårdare än på andra håll. För att få till stånd en bättre rekrytering torde det vara ofrånkomligt att söka förbättra arbetsförhållandena och kompensera polispersonalen för det svårare arbetet i Stockholm exempelvis genom ett storstadstillägg. Det är dock inte min uppgift att föreslå vilka åtgärder som bör genomföras för att förbättra läget. Jag vill endast kraftigt understryka nödvändigheten av att åtgärder ofördröjligen vidtas.” I fortsättningen av skrivelsen heter det: ”Polisen måste ges tillräckliga resurser för att förhindra misshandel, sanställda och öppna stölder i affärer, angrepp och trakasserier på affä allmänhet. Det är nödvändigt att ge polisen resurser för bättre övervakning inom de särskilt besvärliga och utsatta områdena. Naturligtvis krävs det inte enbart polisiära insatser från samhällets sida för att komma åt de djupast liggande orsakerna till förhållandena. Men en stor del av ansvaret och bördan måste bäras av polisen.” Och så slutar skrivelsen: ”Från kommunens sida görs betydande ansträngningar att förbättra miljön och motverka förslumningstendenserna i city. Inte minst barnavårdsnämndens fältpatruller gör här stora insatser. Såväl med hänsyn till näringslivet i området som med tanke på kulturliv och sociala effekter söker kommunen få området i city färdigställt så fort som möljligt. Men k om verkligen city skall kunna bli attraktivt måste allmänheten tillför ras säkerhet, trygghet och trivsel. Jag hemställer att från Er sida allt görs för att medverka till bl.a. en sådan resurstilldelning till stockholmspolisen att ordningshållningen i staden och inte minst i city kan tillgodoses och därmed bidra till ett bättre sakernas tillstånd även i andra avseenden.” Jag har, herr talman, i veckan som gått deltagit i en debatt om dessa förhållanden i polisens Vällingbydistrikt i Stockholm. En företrädare för polisen meddelade då att den tillfälliga tilldelning av polismän från landsorten, som man fick till Vällingby, omedelbart ”konsumerades” av den i och för sig angelägna och viktiga uppgiften att strängare kontrollera flygpassagerare vid Bromma flygplats. I realiteten — och detta är belysande — fick man alltså ingen förstärkning alls inom det distriktet för ordningshållningen i allmänhet. Och vad förslår 200 man i det bristläge som nu är? Fram till den 4 december i år hade till polisens våldsrotel i Stockholm anmälts 750 rån eller försök till rån en såvitt jag kan bedöma helt unik och skrämmande siffra. Väskryckningarna ingår inte i denna siffra. Det finns innehavare av mindre butiker som låser upp dörren för varje kund som vill komma in i butiken. I slutet av förra månaden uppvaktades borgarråden i Stockholm av representanter för enskild och kooperativ handel med en redovisning för de högst betydande summor som går åt för att detaljhandelns säkerhetstjänst skall kunna fungera och för att täcka det ökade svinnet, kostnader som i sista hand drabbar konsumenterna. Skall vi behöva ha det så i Stockholm? De förslag, herr talman, som expeditionschefen Gullnäs lagt fram och som justitieministern här har åberopat är åtminstone något att komma med. Men när vi i polisnämnden skulle yttra oss över dessa förslag fann vi dem klart otillräckliga. Som naturligt är jämförde vi i polisnämnden den föreslagna personalförstärkningen med vad polismästaren begärde i sina anslagsäskanden för budgetåret 1973/74. Han hade begärt 177 nya polistjänster. I Gullnäs” förslag rör det sig om endast 102 nya tjänster. Det vore angeläget med ett klarläggande av om det här särskilda förslaget avser en förstärkning av personalen utöver vad som begärts i de mera ordinära anslagsäskandena, som för övrigt polisnämnden i april tillstyrkt. Nämnden fann alltså Gullnäs” förslag på personalsidan otillräckligt men konstaterade dessutom att den särskilda lönekompensationen för polispersonal i Stockholm inte skulle få den avsedda verkan att hålla kvar personalen i tjänst och att förbättra rekryteringsläget. Det nya lönetillägget i stället för patrulleringstillägget kommer nämligen enligt nämnden inte att i nämnvärd omfattning förbättra polismännens ekonomiska situation i Stockholm jämfört med övriga delar av landet, eftersom det nya tillägget skall utgå inte bara till polismän i Stockholm utan även till polismän i 15 av landets största kommuner. Dessutom kan det uppstå risk för att kriminalavdelningspersonal — bortsett från spaningspersonal — söker sig till ordningspolistjänst. Den sjunkande uppklaringsprocenten inom alla brottstyper gör att en utveckling med växande antal vakanser inom kriminalavdelningen måste förhindras. Det vore värdefullt att höra justitieministern något kommentera de farhågor som alltså avhörts vad beträffar dels effekterna av den föreslagna lönekompensationen vid ordningspolistjänst i större kommuner, dels huruvida förslaget i Gullnäs” utredning till personalökning skall ses såsom komplettering eller såsom ersättning för polismästarens och länsstyrelsens mera rutinmässiga äskanden om personalförstärkningar inför nästa budgetår. Vad kommer för övrigt att ske med borgarrådet Hansons framställning? Skall den enbart vägas in vid budgetberedningen, som väl för övrigt nu är i det närmaste avslutad, eller kommer den att leda till särskilda Överväganden? Det var i varje fall avsikten med skrivelsen.

Jag kan börja med att säga till kammarens ärade ledamöter att det inte är bara folkpartisterna i Stockholms kommunfullmäktige som har reagerat; det tror jag man kan säga att samtliga partier har gjort. Enligt de informationer jag har fått via borgarrådet Lennart Blom, som är ordförande i polisnämnden, är det en enig uppslutning från alla partier som är representerade i Stockholms kommunfullmäktige bakom kraven på ökade insatser mot våldet och nedbusningen i Stockholm. Låt mig, herr talman, kort kommentera herr Geijers svar. Jag tycker att det i vanlig ordning, höll jag på att säga, är ett försök att bagatellisera de här problemen.

Räknar man ihop de där posterna — jag är medveten om att samtliga polisutgifter naturligtvis inte skall tas med, för polisen gör ju mycket annat än efterspanar brottslingar — så blir det en slutsumma som ligger mellan 4 och 5 miljarder kronor. Detta är en beräkning på en höft det medger jag — men jag tycker att summans storlek är sådan att den verkligen borde få oss att allvarligt tänka om. Och är det så att statistiken på antalet brott och uppgången av dessa i det här landet inte gör intryck på vederbörande statsråd så kanske dessa ekonomiska fakta kan göra det. Jag tror nämligen att man kan anta att kopplingen mellan den totala brottsligheten, alltså antalet brott, och de här kostnaderna totalt för samhället är ganska direkt; det finns en direkt korrelation. Och det får mig att påstå, att om vi blickade litet framåt här och alltså kunde nedbringa brottsutvecklingen skulle vi samhällsekonomiskt kunna göra stora besparingar i framtiden. Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga den här debatten. Jag ville framför allt föra in dessa ekonomiska fakta i diskussionen. En gång i våras försökte jag göra det i utskottet och kom inte till något särskilt gott resultat. Tydligen är den här typen av beräkningar ganska svåra att få ett grepp på och ganska svåra att uppskatta. Den summering som jag skulle vilja göra är att brottskurvan går uppåt, speciellt för de grövre brotten, ordningen i cityområdena är omvittnat urusel, massor av brott blir aldrig utredda och kostnaderna totalt för samhället är stora. Dessutom är det problematiskt att rekrytera poliser det är vi alla medvetna om. Vilka slutsatser drar statsrådet, alldeles oberoende av den beredning av herr Gullnäs” promemoria som är på gång i departementet? Här har från en mängd håll under hösten föreslagits höjda polislöner i storstadsområdena för att kunna öka rekryteringen. Man har talat om bättre uppbackning av poliskåren som sådan från statsmakternas sida. Man har talat om att massmedia på ett bättre sätt skulle spegla verkligheten, och där krävs det naturligtvis att vi politiker gör en insats via massmedia. Man har också talat om att öka upptäcktsrisken genom totalt sett flera poliser. Det är någonting som tydligen herr Geijer inte är med på, enligt den nämnda artikeln i tidningen Lundagård. Vidare har man talat om ett utbyggt kvarterspolissystem. Där har Stockholms Köpmannaförbund också presenterat konkreta, praktiska och avgränsade förslag om att man skulle göra specialstudier i vissa områden för att se om inte ett sådant system skulle kunna leda någonstans. Och som herr Wiklund i Stockholm sade har det också talats om ökade självskyddsinsatser, som naturligtvis alla måste göra men som jag tror icke kommer till stånd, om inte samhället går i spetsen och hjälper till både med rådgivning och när det gäller att bestrida kostnaderna. Herr talman! Det är en mängd frågor som blir kvar sedan herr Geijer svarat på interpellationen; jag hoppas att svaren nu blir flera.

Herr talman! Fru Kristensson sade att det var intressant med statistik, men hon tyckte ändå inte att det var så stort värde med den, eftersom man inte kunde dra så många slutsatser av den. Andra som deltagit i denna debatt har tydligen varit av annan mening i det fallet.

Det ger oss inte något underlag för en bedömning av huruvida brottsligheten totalt sett ökar eller minskar. Det måste ännu en gång understrykas att den statistik som föres av polisen inte är en statistik över brottslighetens förändringar utan en statistik över anmälda brott. Det borde vi kunna vara överens om. Däremot har det gjorts specialundersökningar av forskargrupper, särskilt av professor Sveri. Det gjordes inte bara 1965—1966 utan även 1969, som ju ligger oss ganska nära i tiden. Några färskare undersökningsresultat har vi inte. Efter att en stund ha lyssnat på det som sagts från denna talarstol måste jag nu ställa frågan: Vad har man för belägg för påståendet att de grova våldsbrotten här i landet skulle ha ökat? Vi kan få fram siffror på olika typer av brott, där det har skett en kraftig ökning och där uppgifterna också stämmer med vår allmänna uppfattning. Jag tänker t.ex. på inbrottsstölderna och vissa enklare misshandelsbrott. Där kan det hända att vi måste röra oss med någon osäkerhet. Men när det gäller de grova våldsbrotten — jag tar upp dem därför att den interpellation som framställts till mig av herr Jonsson i Mora just avsåg grova våldsbrott mot äldre personer — finns det där något underlag för påståendet att mord, dråp och grov misshandel har ökat här i landet? Eller finns det något underlag för uppfattningen att den brottsligheten är oförändrad eller kanske rent av har minskat? Professor Sveri och hans forskningsgrupp hävdar — jag kan bara återge det — att antalet mord, dråp och grov misshandel här i landet icke har ökat under den tid som man kan blicka tillbaka på. Det finns i det fallet siffror som går tillbaka ända till före sekelskiftet. Jag understryker att jag här bara talar om de grova våldsbrotten, inte om inbrottsstölderna eller om den bristande ordning som kan råda i våra tunnelbanor eller på vissa allmänna platser och som består i ofredanden och även misshandel. Jag tycker det är viktigt att få reda på vad man stöder sig på när man säger detta, därför att det är väl sådana påståenden som är grunden till att många, särskilt äldre människor känner sig så oroliga; det är säkert riktigt som de säger, att de drar sig för att gå ut på kvällarna. Har ni alltså några säkra siffror, har ni något material att stödja er på här? Om så inte är fallet, skall vi då medverka till att skrämma upp människor? Herr Wijkman sade att den grova misshandeln ökar. Jag antar att herr Wijkman då utgår från polisstatistiken och menar att det är antalet anmälda fall av grov misshandel som under de tio första månaderna i år skall ha ökat med 34 stycken. Det betyder i praktiken att antalet är oförändrat. I Stockholm har de minskat med 5 stycken. Det är ingen grund för att påstå varken det ena eller det andra. Därför att det var 5 färre fall av grov misshandel i Stockholm under de tio första månaderna vågar jag inte påstå att antalet minskat. Fru Kristensson ville mera konkret ha reda på vad som kommer att göras för att förbättra polisens förhållanden i Stockholm. Fru Kristensson är säkert medveten om att en del av de förslag som utredningsmannen har lagt fram är av den arten att de kräver att vi går till riksdagen. Andra är av den arten att de kan genomföras av regeringen utan att vi går till riksdagen, och det kommer vi också att göra. Arbetet befinner sig nu i slutskedet. Vi kommer inom kort att lämna avtalsverket förhandlingsuppdrag att be Polisförbundet att komma till en uppgörelse. Jag kan alltså i dag inte säga mera än att regeringen är mycket positivt inställd till de förslag som utredningsmannen har lagt fram och att vi skall försöka genomföra dem och, när det gäller dem som kan genomföras utan att vi går till riksdagen, göra det så fort som möjligt. Fru Kristensson och några andra har påtalat att det skulle vara önskvärt med en särskild Stockholmslön för polisen. Detta är en mycket besvärlig fråga. Den är nämligen ett stridsäpple inom Polisförbundet. Det råder delade meningar på den punkten mellan landsortspolisen och Stockholmspolisen inom förbundet. Detta är en fråga som man måste försöka finna en lösning på i de förhandlingar som vid avtalstidens utgång förs med Polisförbundet. Fru Kristensson nämnde att jag har sagt att polisen inte kan göra så mycket när det gäller brottsförebyggande verksamhet. Jag vet inte vad fru Kristensson menar med brottsförebyggande verksamhet. Jag vill dela in den brottsbekämpande verksamheten i olika delar: direkt brottsbekämpande och kriminalvård. På det brottsförebyggande området — där verkar hemmet, skolan och ungdomsvården — kan polisen inte komma in i så särskilt stor utsträckning. Jag har varit mycket intresserad av att få polisen med i ökad utsträckning på ett par av dessa områden. Dit hör undervisningen i skolorna, och dit kan jag också räkna stadsdelspoliserna. Som fru Kristensson hörde föreslår utredningsmannen på denna punkt mer än en fördubbling för Stockholms del.

Men när rikspolisstyrelsen nu har utfärdat anvisningar om hur man skall kunna skydda sig mot brott, riktar det sig också till olika grupper, bl.a. till äldre. Det finns ju många möjligheter för människorna att minska frestelserna till brott genom att man t.ex. låser sina bilar och har ordentliga billås, att man inte lämnar dyrbara saker i bilarna, att man skaffar sig ordentliga lås för sina lägenheter osv. Det är nog i och för sig väldigt svårt att sära ut samhällsansträngningarna för att hålla brottsligheten i schack och minska den genom några speciella åtgärder för äldre människor, bortsett från att det ju är svårt att veta vilken åldersgräns som herr Jonsson i Mora närmast syftar på. Vi har försökt fråga myndigheter som sysslar med statistik om vad man här menar. Somliga räknar dem som är över 60 år och andra dem som uppnått folkpensionsåldern.

Säkert är det så att våra anspråk på samhället är större i.dag än vad de var för 30 eller 50 år sedan. Det måste vara en av de faktorer som gör att man i dag kräver mera i fråga om skydd för liv och lem än vad man tidigare gjorde, och det tycker jag är bra. En annan orsak är förmodligen att särskilt sådana brott som kan verka upprörande på allmänheten i dag presenteras i tidningar och massmedia på ett mycket utförligare och mycket mera framträdande sätt än vad som skedde förr i världen. Detta är naturligtvis också en faktor, som kan inge äldre människor en föreställning om att det i dag är många fler mord och dråp och grova misshandelsbrott än för 50 år sedan. Herr Wiklund i Stockholm kom ju in på samma frågor som fru Kristensson, och jag har ju delvis talat om förhållandena i Stockholm. Det är också där väldigt svårt att när det gäller de grövre brotten få något underlag för att det skulle ha skett en allvarlig försämring. Jag kommer strax till förhållandena på gator och torg. Vad vi har kunnat få fram om våldsoch skadegörelsebrott i Stockholms city och på Sergels torg — jag kan bara återge de siffror som kommer från vederbörande poliskommissarie — är följande. För Klaraområdet har de anmälda misshandelsfallen minskat från 1969. De var 511 år 1969, 447 år 1970 och 391 år 1971. Anmälda fall av skadegörelse var 361 år 1969, 312 år 1970 och 287 år 1971. Jag återger bara dessa siffror. Jag kan inte kommentera dem, men de ger inte något underlag för att grövre brott skulle ha ökat under de här åren i centrala Stockholm. Sedan kommer vi till den otrevliga form av ungdomssysselsättning, som vi kan möta på tunnelbanor och på andra allmänna platser och som vi alla tycker lika illa om. Man kan då fråga sig om ingenting görs åt detta. Fortlöpande överläggningar har förts med polismästaren i Stockholm, och en kraftig förstärkning av bevakningen har skett. Jag vill nämna att den s.k. Sergelarkaden bevakas klockan 9.00—13.00 av fyra man, klockan 13.00—20.00 av åtta man, klockan 20.00—02.00 av fyra man och klockan 02.00—-9.00 av två man. Dessutom finns tillgängliga två piketgrupper klockan 10.00—02.00 om vardera ett befäl och fem man, som med kort varsel kan ingripa om bråk uppstår på torget. Vidare disponerar distriktet radiobilar och under hela dygnet en hundpatrull. Ingången till tunnelbanan bevakas av tunnelbanegruppen. Området bevakas dessutom av TV-kameror. Området på och kring Sergels torg prioriteras som bevakningsobijekt i 1:a vaktdistriktet. Jag nämner detta som exempel på att man inom Stockholmspolisen verkligen uppmärksammar dessa problem och att man ger dem prioritet. Vem har sagt, herr Wijkman, att det skulle räcka med bättre kriminalvård för att minska brottsligheten? Jag har i varje fall inte sagt det. Det är självklart att det behövs kraftiga insatser över hela samhällsområdet, och det gäller både på det brottsförebyggande och på det brottsbekämpande området. Jag kan inte i detta sammanhang summera vilka insatser som görs i dag och vad de kostar utan får nöja mig med att säga att vi i statsverkspropositionen kommer att redovisa de ytterligare ökade insatser som regeringen är beredd att göra för att minska brottsligheten. Men jag tror knappast att vi har någon större glädje av enbart lamentationer om hur man uppfattar förhållandena här eller där, utan det behövs konkreta åtgärder, och det behövs konkreta förslag. Några sådana hörde jag knappast herr Wijkman tala om, utom beträffande kriminalvårdsområdet, där vi ju har samma uppfattning.

Det vore om vi kunde bättra på skattemoralen i landet. Meningarna är delade om hur mycket pengar som undandras genom skattefusk, men det råder intet tvivel om att det i alla fall är så betydande belopp att om skattemoralen kunde bli bättre skulle samhället också ha större möjligheter att bl.a. bekämpa brottsligheten.

Fru talman! Mot det sista som justitieministern sade skulle jag vilja invända, att om vi kunde nedbringa brottsligheten, skulle vi också få pengar över till andra, mera angelägna åtgärder. Herr statsrådet sade att jag inte var intresserad av statistik. Jag ville säga med mitt inlägg att jag ändå tycker vi skall hålla i minnet den utveckling som vi har haft i vårt land, som innebär att antalet brottsbalksbrott fördubblats under det senaste decenniet. Denna kraftiga utökning av antalet brottsbalksbrott borde, menar jag, ge oss en tankeställare. Det kan visserligen vara bra att analysera utvecklingen beträffande de olika brottstyperna, men detta får inte undanskymma helhetsbilden av en utveckling som verkligen är oroande och som borde leda till konkreta åtgärder. Sedan sade herr statsrådet någonting som jag tyckte var häpnadsväckande. Han sade att medborgarnas krav på samhällets ordningshållning torde vara större i dag än tidigare. Det undrar jag! Jag anser i stället att vi tvärtom med nödvändighet har måst acceptera en hel del saker i dag som människor tidigare aldrig ens skulle drömma om att behöva konfronteras med. Den usla ordning som råder på Stockholms gator tror jag inte man för fem, tio år sedan kunde föreställa sig skulle accepteras. Det påståendet, menar jag, är helt felaktigt. En av anledningarna till att ordningshållningen i Stockholm är så dålig är att socialvården inte heller fungerar. Man tar inte hand om nerknarkade ungdomar och andra utslagna människor, utan man låter dem helt enkelt vara. Detta är en faktor som också oroar människorna här i staden och som kan göra att i synnerhet äldre människor tycker det är lindrigt sagt otrivsamt att gå ut på stadens gator. Det herr statsrådet sade om den brottsförebyggande verksamheten är intressant. Det var ju ett mycket vidare begrepp än vad man allmänt menar med brottsförebyggande verksamhet. Men man kan väl ändå inte bestrida att polisen har en central brottsförebyggande funktion — eller menar justitieministern att den inte har det? Det tycker jag i så fall är en intressant sak att notera. Jag vill till slut påstå, fru talman, att situationen inom Stockholmsområdet har blivit som den är beror på underlåtenhetssynder från regeringens sida under alltför många år. Det är självklart att det är justitieministern själv som har det politiska ansvaret för det rådande läget. Och när herr statsrådet anför att det inte hjälper att komma med lamentationer, utan att vi bör föreslå konkreta åtgärder, skulle jag vilja säga att detta verkligen var en bumerang, eftersom det är konkreta åtgärder som vi inom oppositionen efterlyser. Vi har under årens lopp föreslagit konkreta åtgärder men hela tiden blivit nedröstade av regeringspartiet. Nu är det vi som frågar, vilka konkreta åtgärder som skall vidtas för att råda bot på missförhållandena. Det enda svar man får av herr statsrådet är att det prövas i pågående budgetarbete.
Fru talman! Herr statsrådet sade att man kommer med blanka påståenden om att brottsligheten har ökat och att det hela blir värre och värre, men han vill ha statistiska bevis för påståendena. Antalet anmälda brott har nära nog fyrdubblats sedan 1956, och även om det förekommer olikheter i de statistiska metoderna under olika perioder, säger i alla fall den uppgiften någonting om utvecklingen. Vi har sett en stark ökning under de senaste åren av antalet rån. Man behöver väl inte gå närmare in i statistiken för att påvisa detta. Och vi som bor här i Stockholm har sett hur ordningen gradvis försämrats. Det är ju inte bara så, som man ibland på socialdemokratiskt håll säger, att pPartipolitiker försöker skära pipor i vassen, utan opolitiska organisationer — köpmannaorganisationer, pensionärsorganisationer, Storstockholms lokaltrafik m.fl. — går in och kräver åtgärder. Vår uppgift här — framför allt för oss som sitter på Stockholmsbänken — blir att försöka försvara vår regions intressen och aktualisera de problem som det gäller. Det är så Jag ser min uppgift här. Sedan frågade statsrådet, om jag har några belägg för att antalet grova våldsbrott har ökat. Ja, jag menar att rånen definitivt hör till de grova våldsbrotten, speciellt de som utförs med vapen. Jag använder mig av polisstatistiken när det gäller den grova misshandeln. Samma polisstatistik visar någon nedgång för den mindre, Nr 136 Måndagen den säga att brottsligheten har gått uppåt eller nedåt, men summa summa 11 december 1972 rum: faktum är att vi ligger på en hög nivå rent allmänt, och om vi tyckte att antalet misshandelsfall var otillfredsställande högt 1970 och att det dvs. ej så grova misshandeln. Jag håller med om att man icke kan entydigt S ingav oro för framtiden, så tycker vi det lika väl 1972, även om det totala våldsbrott antalet brott icke skulle ha ökat eller om det rent av skulle ha gått ner med någon procent. Jag ber att få instämma i det avsnitt av statsrådets inlägg som rörde självskydd. Jag tror att det behövs åtgärder och initiativ från departementets sida för att verkligen få i gång ett sådant på hela den totala marknaden när det gäller både lägenheter och på andra områden. Därvidlag skulle vi kunna göra en hel del för att minska de enkla möjligheterna till brottslighet. Också jag vill kommentera uttalandet om huruvida vi i dag kräver mera än förr när det gäller rättstrygghet. Jag tror inte att det är någon som kräver mera. Eftersom kommunikationerna har utvecklats, är det möjligt att debatten har blivit hetare, men det finns ingen i denna kammare som kan hävda att brottsligheten skulle ha blivit ett mindre problem och att vi på något sätt genererat fram en större känslighet i dessa sammanhang. Jag tycker precis som fru Kristensson: förhållandena i Storstockholm var absolut inte av den här karaktären för 10—15 år sedan, och man utsattes absolut inte dagligen för obehagliga upplevelser, vare sig man var ung eller gammal, vare sig man hade ett jobb i city eller ett jobb ute i förorterna. Man drabbades heller inte i tusentals fall varje månad eller varje år av att lägenheter eller vindskontor blev utsatta för inbrottsförsök. Om vi inte haft en så oroväckande utveckling, hade inte uppgången i försäkringspremierna skett. Till sist vill jag säga något om min ekonomiska uppräkning. Det är klart att man kan diskutera hur skall de summor läggas ihop som vi indirekt får fram på grund av en hög brottslighet. Jag är medveten om att vissa summor drabbar medborgarna direkt i form av ökade försäkringspremier, i form av direkta stölder osv. och andra indirekt i form av att det blir en del av skatterna. Jag tycker ändå, att en sådan sammanräkning är intressant, totalt sett. Visst kan jag ta med skattesmitningen. Jag lyssnade på en debatt mellan fru andre vice talmannen och herr Sträng omdagen men kunde inte finna några klara siffror på skattesmit ningen. Själv brukar jag därvidlag röra mig med större siffror än herr Sträng. Jag tror att det rör sig om 4—6 miljarder. Jag vet inte med mig, herr Geije att vi från vårt parti någon gång motsatt oss åtgärder för att komma till rätta med skattesmitandet. Snarare tvärtom!